Herr talman! I dag diskuterar vi skyddet av ett unikt område mitt i Stockholm. Det är ett fantastiskt naturområde, där vi trots att det ligger så nära storstaden har 250 fågelarter; något hundratal av dem häckar regelbundet där. Vi har vidare en ädelskog, framför allt en ekskog, som är ett av Sveriges värdefullaste bestånd för insekter som lever av bark och ved, och med ett sjuttiotal växt och djurarter som finns på Naturvårdsverkets nationella hotlista. Men det är också ett historiskt landskap, som flera har nämnt. Det här var det område på södra och norra Djurgården som Karl XI på sin tid gjorde till kunglig jaktpark, där man faktiskt kunde jaga varg och björn i en inhägnad. På 1700-talet gjorde Gustav III området kring Brunnsviken till ett väldigt parkområde, inspirerat av den engelska parken. Det är naturligtvis oerhört viktigt för hela landet att vi bevarar natur och kulturvärdena som finns i området, och det är därför vi ger det namnet nationalstadspark. Jag vill framhålla hur viktiga de insatser har varit som Görel Thurdin som mark och planminister har gjort för att få fram hela det här beslutet. Ewa Larsson kallade det här för ett historiskt beslut. Vi centerpartister säger gärna att Gustav III uppförde Haga till ett tempel i ekoparken. Det är många som har bidragit till idéerna bakom skapandet av nationalstadsparken. Det är Projekt Naturskyddsföreningen, Stockholmscentern och en rad andra. Men det viktiga har varit att åstadkomma ett regeringsförslag och se till att det finns politisk majoritet för det. Jag kunde inte låta bli att säga detta efter att ha lyssnat på debatten och framför allt de inlägg som miljöpartister och vänsterpartister har gjort. Jag tycker att många av de idéer som ni har är bra. Men det räcker ju inte med att tycka bra saker - det gäller att få dem genomförda också. Det har vi lyckats med, kan jag konstatera, och det är jag som centerpartist ganska stolt över. Nu skapas det ett skydd, och det viktiga är att det är ett verktyg vars styrka avgörs av hur man använder det. Det kommer att vara upp till regeringen och Miljödepartementet att visa att man klara att använda det verktyget. Det finns nämligen flera hot mot området. Ett är naturligtvis den planerade Österleden, som är tänkt att gå rakt under Djurgården och komma upp nära Gärdet. I planerna, som har sett olika ut i olika skeden, har det ingått två stora trafikplatser vid Dessutom har vi hotet från de tänkta OS OS. Tanken är t.ex. att den stora invignings och friidrottsarenan i kanten av Lill-Jans-skogen efter två OS-veckor skall förvandlas till kontor motsvarande sju Hötorgsskrapor. Vid Husarviken har man tänkt sig en OS-by för 16 000 personer. Vetenskapsstaden är ytterligare ett hot mot det här området. Det visar hur viktigt det är att vi i stället verkar för en universitetsutbyggnad på Södertörn. I en utredning för någon tid sedan visade man ett utbyggnadsbehov på 360 000 m2 vid universitetet och Tekniska högskolan, vilket naturligtvis skulle göra viktiga intrång på området. Efter att ha lyssnat på debatten vill jag särskilt till Carina Moberg säga att jag litar på kommunerna, men jag litar i det här fallet inte på Socialdemokraterna. Till skillnad från Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill jag säga att det här är en fråga som inte bara går att reglera i lagtext - det krävs politisk vilja också, och det är där jag inte litar på Socialdemokraterna. Frågan måste ju vara om Socialdemokraterna är beredda att avbryta exploateringsplanerna, överge planerna på Österleden, skrota planerna på OS-exploateringar i ekoparken. Det är en politisk fråga, och det går inte att dölja genom att bara hänvisa till kommunerna - det är politiker som bestämmer i kommunerna också. Jag har i en särskild motion tagit upp hur viktigt det är att utforma Norra länken så att den anpassas till natur och kulturvärdena i området. Nu citerar utskottet kravet i propositionen när det gäller det här. Där sägs att Norra länken kan förenas med nationalstadsparken "under vissa förutsättningar", bl.a. förläggning i tunnelläge under nationalstadsparken och anslutningar och anordningar som hör till leden ovan jord på ett sådant sätt att områdets natur och kulturvärden inte skadas. Utskottet citerar detta och säger att skyddet skall vara så starkt att det inte behövs något särskilt riksdagsuttalande. Är skyddet så starkt har jag ju nått vad jag vill. Tillsammans med övriga centerpartister kommer jag att noga följa och granska hur såväl Stockholms stad som myndigheter och regeringen agerar för att se till att det skyddet verkligen respekteras. Allt detta visar hur viktigt det beslut som vi skall fatta i dag är.
Herr talman! Om Andreas Carlgren tycker att det som Miljöpartiet och Vänsterpartiet har skrivit i reservationerna är så bra så välkomnar jag Centerpartiet att stödja dem. Det är fortfarande möjligt att göra det. Vi litar inte heller på en del partier när det gäller stora exploateringsprojekt. Det är för att få ett förtydligande av intentionerna med nationalstadsparken som vi har reserverat oss. Vi behöver ett sådant förtydligande, tycker vi, för att stärka det redskap som vi i dag har - vi vet ju att det finns mycket delade meningar. Men jag hoppas att Andreas Carlgren har rätt i att det här ger ett bra stöd åt oss att politiskt opinionsmässigt arbeta vidare mot projekt som Österleden och OS. Men nog skulle det väl vara skönt om vi i dag kunde få ett något bättre redskap med intentionerna tydliggjorda - tycker inte Andreas Carlgren det?
Herr talman! Jag förstod att Ewa Larsson skulle säga som hon gjorde, när jag sade som jag gjorde. Det är bara det att reservationer har hittills aldrig räddat världen. Som jag ser det är poängen att vi har lyckats skapa en politisk majoritet, t.o.m. enhällighet, för ett skydd som kommer att betyda väldigt mycket för det här området. Det tycker jag är det viktiga. Ewa Larsson kunde gärna ge oss ett erkännande för det, tycker jag. Jag ger gärna ett erkännande för att det finns goda idéer i det som Miljöpartiet slåss för. Men vi åstadkommer ju ingenting genom att ansluta oss till Miljöpartiets reservationer här - det gör vi genom ett politiskt beslut, och ett sådant kommer vi att fatta, tack vare Centern. Sedan vill jag säga att socialdemokraterna är ju ett politiskt problem, inte ett lagstiftningsproblem. Därför gäller det att fortsätta att sätta politisk press på Socialdemokraterna. En del av det har vi också gjort genom att dra tillbaka förslagen om statliga garantier för Öster och Västerleden. I det här fallet gäller det Österleden - den skulle vara ett av hoten. Det har vi också åstadkommit. Det är mera sådant vi måste åstadkomma, och det gör man genom politisk press. Det bör såväl Miljöpartiet som Centern och miljökrafterna i Stockholm se till att verka för.
Herr talman! Jag tror att vi förstår varandra. Jag tyckte att jag i mitt huvudanförande framförde att jag gladdes åt att vi nu står inför ett historiskt ögonblick, att vi nu har kommit så långt att vi kan få de redskap som vi i dag får. Vad Centern skulle kunna bidra med i det fortsatta arbetet - jag tror nämligen att alla är överens om att det är vägen som räknas - genom att stödja några av våra reservationer är att visa på att även Centern har ögonen på de exploateringsvilliga partierna. Genom att vi på så sätt blir fler som tydliggör exempelvis vårt motstånd mot Österleden kan vi tillsammans ge ökat stöd till de grupper inom dessa partier som inte vill ha den. Det kan ju inte vara så att Andreas Carlgren helt och hållet utdömer förekomsten av reservationer i det politiska arbetet.
Herr talman! Jag utdömer självfallet inte förekomsten av reservationer. Men jag säger att det gäller att välja vad man reserverar sig för, att avge reservationer som leder vidare. Ingen behöver tvivla på att vi har ögonen på exploateringsvilliga intressen. Men det räcker ju inte med ögon. Det gäller att ha hand också. Det menar jag att vi har haft. Vi har använt händerna - vi har skapat ett verktyg. Nu finns det ett verktyg, som jag dessutom menar är starkt. Vi skall fortsätta att använda det - det är den stora poängen. Om man sedan bifaller en reservation, t.ex. om att området borde ha ett annat namn, eller inte är ju inte fullt så väsentligt som att faktiskt ha skapat verktyget. Jag tror inte att debatten för oss längre. Nu gäller den viktiga fortsatta politiska striden vad för idéer som skall få styra hur Stockholm skall utvecklas. Det är inte exploatering som gagnar Stockholm.

Herr talman! Låt mig redan från början säga att jag tillhör dem som tycker att det här området är oerhört unikt, inte minst i ett storstadsområde, och därför självfallet skall bevaras, behandlas, värnas och vårdas på allra bästa sätt. Rent spontant tycker jag också att det låter bra och behjärtansvärt. Jag är också övertygad om att det kan vara nödvändigt att ha en nationalstadspark för att slå vakt om bevarandet av de områden som är aktuella i den här propositionen. Men jag känner mig tveksam till att man inte har analyserat den här frågan tillräckligt. Jag tycker inte heller att man riktigt har berört de långsiktiga konsekvenserna. Det är anledningen till att jag står bakom en motion, som vill att man skall beröra de ekonomiska konsekvenserna. Nuvarande lagstiftning ger ett förhållandevis bra skydd. Jag sympatiserar således med intentionerna bakom förslaget, men jag är bekymrad över konsekvenserna och den regionala utvecklingen. Jag tycker att det är svårt att överblicka. Det framgår inte vem som har kostnadsansvaret. Om man stiftar en sådan här lag, förutsätter jag att staten tar över kostnaderna. Men om det säger man intet. Jag får känslan av att man avser att överlämna kostnadsansvaret till kommunerna. Jag känner en oro inför detta. Jag tycker att det behövs klarare riktlinjer, t.ex. när det gäller hur man skall hantera befintlig verksamhet där man vill utvidga eller ändra inriktning. Man kan inte blunda för regionala intressen som även har vital betydelse för huvudstadens kommunikationer och vidareutveckling. Just nu vill t.ex. Sveriges television utvidga sin verksamhet vid Storängsbotten. Det är en mycket känslig del av nationalstadsparken. Vem står för de merkostnader som kan komma att uppstå här? Gör staten det? Icke. Jag tycker därför att man borde ha belyst den frågan mycket bättre, vilket motion Bo3 går ut på. Ett av de viktigare syftena med plan och bygglagen var att förtydliga ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och övriga parter. Kommunerna har sålunda tilldelats ökade befogenheter och ett ökat ansvar. Syftet med att ge det nu aktuella området ett förstärkt skydd överensstämmer också med de mål som man bl.a. har uttalat från Stockholms stad. Det gäller bl.a. det unika i det här området. Med föreliggande förslag kan det ifrågasättas var kommunens befogenheter och ansvar finns vid behandling av frågor som berör nationalstadsparken. I betänkandetexten där man svarar på motion Bo3 som föreslår att staten skall ta ett klarare ekonomiskt ansvar står: "Om staten anser sig i annan form böra ta ett ekonomiskt ansvar för genomförandet av nationalstadsparken blir det anledning för regeringen att återkomma till riksdagen i frågan. Riksdagen får - om frågan anhängiggörs - då pröva den och därvid också ta ställning till den medelsanvisning som kan bli aktuell." Jag blir inte riktigt klok på det här. Vem tar det ekonomiska ansvaret? Det här är ett stort problem för mig. Jag tycker faktiskt att man borde ha löst den frågan eller åtminstone gett regeringen detta till känna. Tyvärr har man inte velat ta upp detta i betänkandet. För övrigt tycker jag absolut att man skall lita på Socialdemokraterna när det gäller dessa frågor och vikten av att bevara miljöintressena. Man skall dock också vara medveten om att man skall pröva frågorna noggrant. Det viktigaste är väl ändå att vi vet vilka beslut vi fattar. Det vill Socialdemokraterna utreda mycket noga innan ett beslut fattas. Det tycker jag faktiskt är ett gott tecken.
Herr talman! Sylvia Lindgren är orolig för att analysen bakom förslaget inte är tillräcklig. Jag måste säga att jag inte delar den oron mot bakgrund av promemorian från regeringen, det omfattande remissarbetet och alla de synpunkter som har kommit in under arbetets gång. Sylvia Lindgren är orolig för att det beslut vi nu skall fatta inte är tillräckligt klart. Det är egentligen inte problemet. Problemet är fortfarande, som jag sade, att det politiska syftet, framför allt bland socialdemokrater och moderater i skön förening i Stockholmsområdet, är oklart. Dess värre är det inte bara oklart. På många punkter är planerna mycket bestämda, men de går i en helt annan riktning än ett skydd av nationalstadsparken, dvs. att bygga Österleden, att göra enorma OS-exploateringar i området och att satsa på en utbyggnad av universitetsområdet som skulle kunna hota skyddet av kultur och naturvärdena. Det är inte det beslut som vi kommer att fatta i dag som blir oklart. Det är socialdemokraternas politiska inställning som är oklar. Ni älskar att säga att ni är för miljön. Det är dock sällan ni vill ta de praktiska konsekvenserna. Därför menar jag att Sylvia Lindgrens viktigaste insats inte är att skriva en motion i riksdagen utan att övertyga sina partivänner i Stockholm om att de inte skall driva de exploateringsintressen som hotar det område som vi här i dag i riksdagen försöker skydda.
Herr talman! Jag känner stor sympati för Sylvia Lindgrens oro. Som gammal kommunalpolitiker i Stockholm vet jag att man måste få budgeten att gå ihop i kommunen också. Därför tog jag i mitt anförande upp att om intentionerna med nationalstadsparken hade formulerats tydligare hade det hjälpt kommunernas ambitioner i översiktsplanen när de står inför kortsiktiga ekonomiska beslut. Alla kommuner måste få sin budget att gå ihop. Jag tror att om vi hade varit litet tydligare skulle vi ha hjälpt kommunerna att upprätthålla sina höga ambitioner i översiktsplanerna.
Herr talman! Jag kan hålla med Ewa Larsson om att det finns otydligheter i betänkandet. På sidorna 4 och 6 finns direkta motsättningar. Jag tror att vi menar exakt samma avsnitt. Min huvudpoäng gäller ändock det ekonomiska ansvaret. Här kommer vi att fatta ett beslut om en nationalstadspark. Det är litet otydligt vad det innebär och vad det får för konsekvenser. Men det är självklart att jag som politiker och boende i Stockholm är mycket intresserad av den regionala utvecklingen av huvudstaden. Det måste finnas arbetstillfällen, utvecklingsmöjligheter, möjlighet till konkurrens med andra huvudstäder osv. Det är nödvändigt. Om förslaget får till effekt att verksamheter som i dag fungerar här måste flytta till andra delar undrar jag vem som skall stå för kalaset. Är det staten som skall göra det? Det säger man ingenting om. De ekonomiska konsekvenserna är inte belysta. Är det kommunerna som skall ta ansvaret eller hur skall det gå till? Dessa frågor är inte riktigt utredda - därav mina funderingar och min något fundersamma uppfattning om vad lagen går ut på.
Herr talman! Sylvia Lindgren har fortfarande inte svarat på kritiken, dvs. att vi här skall fatta beslut om införande av en lagparagraf som innebär ett starkt skydd för nationalstadsparken samtidigt som socialdemokraterna inte ger besked politiskt om man i Stockholm är beredd att följa upp det skydd som kommer att behövas. Det enda Sylvia Lindgren har att säga är att det eventuellt blir för dyrt att skydda parken. Det gör mig ännu mer orolig. Låt mig ta ett konkret exempel. Universitetsbyggnaderna faller under statens ansvar. Skulle vi t.ex. utveckla en universitetsstruktur - som det heter på ett fint språk - på Södertörn innebär det en kostnad som staten får vara med och stå för. Det är inte oklart. Jag vidhåller dock att det finns oklarheter i den här frågan, eftersom socialdemokraterna och moderaterna i Stockholmsområdet tillsammans driver planerna på Österleden och på att göra enorma OS-exploateringar. Som tur är kommer det inte bara att avgöras i Sverige om en OS-exploatering skall komma till stånd. Från internationellt håll har man visat stort intresse för att bevara nationalstadsparken. Det är faktiskt inte bara ett nationellt intresse. Man får hoppas att det finns mera förnuft på annat håll än just i Stockholm. Här har socialdemokrater och moderater drivit den linjen. Det är det politiska och verkliga hotet mot nationalstadsparken.
Herr talman! Jag kommer att med kraft verka för en bra miljöpolitik i Stockholm. Jag kommer också att allt vad jag kan verka för att behålla arbetstillfällen och för att utveckla regionen. Jag är övertygad om att näringspolitik, arbetsmarknadspolitik och miljöpolitik måste gå hand i hand. Egentligen hade jag inte behövt kommentera vad Andreas Carlgren sade avslutningsvis. Han sade själv att det enda Sylvia Lindgren känner oro för är att det blir för dyrt. Ja, jag är orolig för det, eftersom man inte har talat om vem som skall betala.

Herr talman! En av samhällets viktigaste uppgifter är att värna om barnens behov och rättigheter. Det handlar om att ge alla barn en trygg uppväxt. Under de senaste åren har det kommit allt fler signaler om att nedskärningen främst drabbar barnen. Inte minst påverkar den utarmning av barnomsorgen, skolan och fritidsverksamheten som håller på att ske barns uppväxtmiljö. Den ökade arbetslösheten och den tilltagande segregationen leder till att människor far illa. Familjer får ändrade levnadsförhållanden, och tryggheten försvinner. Detta påverkar också barnen. Barn och ungdomar behöver oss vuxna. De behöver någon att lita på. När inte familjen räcker till måste det finnas ett extra skyddsnät. Det är samhällets skyldighet att sätta barnens intresse främst. Sverige ratificerade 1990 innehåller bestämmelser som är avsedda att tillförsäkra barnen grundläggande rättigheter. Det innebär att vi har ett ansvar för att barnens behov uppfylls i fråga om ekonomiska, sociala, och kulturella rättigheter. Vi har skyldighet att göra vårt yttersta för att uppfylla konventionen. Det gäller också barns rättighet att bli beskyddade från alla former av sexuella övergrepp och utnyttjanden. De förändringar som föreslås i det betänkande som vi behandlar i dag är ett viktigt led i detta arbete. Justitieutskottet har vid ett flertal tillfällen behandlat frågor i syfte att stärka barnens rättigheter. Utskottet har också krävt en allmän översyn av bestämmelsen om sexuellt umgänge med barn. De förändringar som nu föreslås ligger helt i linje med utskottets tidigare ställningstaganden. Ändringarna innebär ett förstärkt skydd för barn, oavsett om det föreligger ett beroendeförhållande eller inte till den som förmår barnet att delta i en sexuell handling. Lagstiftningen vill tydligt förmedla den vuxnes ansvar. Nu föreslås att straffvärdet vid grovt sexuellt utnyttjande blir detsamma som för våldtäkt. Härigenom har utskottets tidigare uttalanden tillgodosetts. Preskriptionstiden är en annan fråga som har varit föremål för mycket diskussion. Genom att man låter preskriptionstiden för sexualbrott som riktar sig mot barn börja löpa först den dag då målsäganden fyller eller skulle ha fyllt 15 år kan brott, som har begåtts mot barn i tidig ålder men som inte upptäcks förrän långt senare, beivras och skadestånd utdömas. Men dessa åtgärder är inte tillräckliga. Det behövs fler åtgärder såväl när det gäller barnens rättsliga skydd som när det gäller barnens situation i samhället. Vi måste gå vidare med översynen av sexualbrotten. Inte minst har några domar som har avkunnats under senare tid visat att det fortfarande finns brister. Det som särskilt har uppmärksammats är att sexualbrott mot mycket små barn inte har bedömts som våldtäkt med motiveringen att våld i brottsbalkens mening inte har förekommit. Det kan givetvis ifrågasättas om det kan krävas att ett litet barn gör motstånd för att omfattas av det skydd som våldtäktsbestämmelsen är avsedd att ge. Mot bl.a. den bakgrunden är det angeläget att det snarast görs en översyn av våldtäktsbestämmelsen. Kriminalisering av innehav av barnpornografi är också ett led i kampen mot sexuellt utnyttjande av barn. Genom att med alla tänkbara medel angripa marknaden för barnpornografi kan vi förhoppningsvis bidra till att minska efterfrågan på sådant material och därigenom också minska omfattningen av sexuella övergrepp mot barn. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om de samlade åtgärderna mot barnpornografi. Ett annat värdefullt inslag i strävan att öka barns skydd mot övergrepp är den internationella konferens som Sverige skall vara värd för 1996. Jag konstaterar också med tillfredsställelse att justitieministern har aviserat att regeringen kommer att ta initiativ till en samlad generell översyn av bestämmelserna om sexualbrott i brottsbalken. Herr talman! Barnen måste sättas i centrum. Det behövs bättre utredningsresurser när det gäller arbetet med att utreda och lagföra anmälningar om brott mot barn. De människor som kommer i kontakt med barn och verkar i deras närhet måste bli mer observanta på att upptäcka brott och anmäla dessa. En annan viktig fråga är barns rätt att komma till tals i domstolarna när det gäller mål och ärenden som angår dem. För att trygga barns uppväxtmiljö och motverka våld och utslagning måste vi vidta generella åtgärder för att stärka välfärden för alla. Att öka jämställdheten är också en betydelsefull åtgärd i detta sammanhang. En aktiv opinionsbildning och upplysning kan också medverka till ett ökat medvetande om olika övergrepp mot barn, vilka orsaker som ligger bakom och hur de kan motverkas. Skärpta straff är naturligtvis ett sätt att angripa sexuella övergrepp, men om vi skall komma till rätta med övergreppen måste vi också som ett led i det förebyggande arbetet ge gärningsmännen särskilda behandlingsinsatser för att förhindra att de upprepar sin brottslighet. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande. Det betänkande som vi har att ta ställning till i dag har som utgångspunkt att en av samhällets viktigaste uppgifter är att skydda barn mot alla former av sexuella kränkningar. Sexuella övergrepp mot barn är ett extremt uttryck för att den vuxne inte respekterar ett barns behov och självklara rätt till kroppslig integritet. Barn som utnyttjas i sexuella sammanhang tar både social och känslomässig skada. Även om Sverige internationellt sett ligger förhållandevis långt framme vad avser lagstiftningen om barns rätt finns det skäl att hela tiden vara uppmärksam på eventuella brister och att ta till vara de möjligheter som finns att ytterligare stärka barns och ungdomars skydd. I olika sammanhang har brottsrubriceringen "sexuellt umgänge med barn" diskuterats. Detta utmönstras enligt betänkandet och skall i stället rubriceras som sexuellt utnyttjande. Bakgrunden till detta är att ordet umgänge vanligen åsyftar sexuella handlingar av frivilligt slag. För mig, och för de flesta andra, är ordet umgänge positivt laddat, och ordets makt skall inte underskattas. Sexuella handlingar med barn är från barnets sida inte i verklig mening frivilliga. Det är viktigt att lagstiftningen tydligt visar att det är fråga om ett utnyttjande om ett barn deltar i en sexuell aktivitet med en vuxen. Även höjningen av straffmaximum för det grova sexuella utnyttjandet är en viktig markering. Genom att man höjer maximistraffet så att det motsvarar straffmaximum för våldtäkt visar man att handlingar där exempelvis egentligt fysiskt våld inte har förekommit ändå betraktas med samma allvar. En viktig förändring sker också genom att bestämmelsen om sexuellt ofredande utvidgas så att det blir straffbart att förmå även den som är över 15 år men inte 18 år att medverka vid framställning av pornografisk bild eller vid sexuell posering. Unga människor som utnyttjas i pornografiska sammanhang kan inte själva överblicka de långsiktiga konsekvenserna av sitt handlande. Risken är stor att de skadas känslomässigt. Den som utsätter våra unga för sådana risker bör därför drabbas av straff. En ytterligare viktig förändring är förlängningen av preskriptionstiden. Barn som utsätts för sexuella övergrepp kan ofta på grund av beroendeställning, lojalitet mot gärningsmannen, rädsla eller bristande mognad inte berätta om vad de har utsatts för förrän de har kommit upp i tonåren. Effekterna av övergreppen är ofta svåra, livsvariga psykiska skador. Det starka intresse som uppbär det straffrättsliga skyddet mot att barn utsätts för sexuella kränkningar sammantaget med det förhållandet att anmälan för sådana brott ofta görs en lång tid efter kränkningen motiverar att preskriptionstiden förlängs. Jag har emellertid en liten undran med anledning av betänkandet. Till grund för betänkandet ligger den förra regeringens proposition. I denna proposition förs ett resonemang om behandlingen av barn som har berövats friheten. Bl.a. konstateras att frihetsberövade barn enligt barnkonventionen skall hållas åtskilda från vuxna. Med hänvisning till att Ungdomsbrottskommittén har lämnat förslag som syftar till att förbättra situationen för unga intagna lades det i detta sammanhang inte fram något förslag till förändringar. Det kan då vara på plats att notera att en majoritet av riksdagens ledamöter för en vecka sedan sade nej till den inriktning som hade förespråkats av Ungdomsbrottskommittén. Hur har den majoritet som motsatte sig förbättringarna tänkt göra i stället?

Herr talman! Det betänkande som vi i dag skall fatta beslut om är oerhört viktigt på många olika sätt. Det har också tidigare talare berört. Det är samhällets skyldighet att skydda barn från att utsättas för denna form av övergrepp. Jag instämmer i det mesta som har sagts här tidigare, men jag skulle vilja lyfta fram några av frågorna i betänkandet, som jag anser vara särskilt viktiga. Det är just att man efter den diskussion som har varit om begreppet sexuellt umgänge, som antyder att det finns en frivillighet i relationen, lyfter ut begreppet och i stället använder den mycket mer riktiga benämningen, ett sexuellt utnyttjande, vilket det alltid är när det rör sig om sexuella handlingar med barn. En viktig förändring är också att man utvidgar begreppet sexuellt ofredande så att det blir straffbart att förmå även dem som fyllt 15 men inte 18 år att företa eller medverka i en handling med sexuell innebörd, om handlingen är ett led i en framställning av en pornografisk bild eller utgör en posering i annat fall än när det är fråga om framställning av bild. Det är nog fler än jag som har följt TV programmen, där det har visats upp många unga flickor som har utnyttjats i dessa sammanhang och som i dag har stora psykiska lidanden. Mot detta har vi inte haft någon laglig möjlighet att ingripa. En viktig del är att stärka dessa unga människors skydd. Ett av de viktigaste förslagen är också förlängningen av preskriptionstiden. Det är oerhört vanligt att dessa barn inte visar symtom på det som det egentligen gäller. Det är mycket vanligt att de först när de börjar komma i tonåren uppvisar psykiska problem, och det är först vid arbetet med de här ungarna som upptäckterna görs. Då är det mycket viktigt att man har en preskriptionstid som hör ihop med brottet. Det är angeläget att gå vidare i arbetet med att stärka skyddet för dessa barn. Vi har under senare tid också sett en del domslut som visar att vi måste gå vidare med detta arbete, för det har varit domslut som inte ligger i linje med det som vi i justitieutskottet strävar efter. Vi får inte glömma att det här är en del i ett stort problem. Det är viktigt att utredningsverksamheten byggs ut så att den fungerar bättre vid upptäckter av dessa fall. Det är oerhört många fall som i dag aldrig ens går till åtal. Det är en viktig fråga att arbeta vidare med. Det är också angeläget att följa upp just detta att det är fråga om ett stort psykiskt lidande. Det kommer att ta lång tid innan dessa människor kommer till rätta med sina liv igen. I dag görs i Sverige, tyvärr, alldeles för litet behandlingsinsatser. Det finns alldeles för litet modeller för att arbeta med dessa grupper. Det är ett arbete som måste vidgas. Man måste gå vidare med att utveckla modeller för arbete med de grupper som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Dem kan man inte arbeta med under vanliga förutsättningar. Den kränkningen, den skammen, den förtvivlan och det som har förstörts själsligt kräver ett långt arbete i en trygg miljö och med mycket erfaren personal. Därför måste man även inom detta område gå vidare och utveckla metoder. Men det beslut vi fattar i dag är en viktig del i att stärka skyddet för dessa barn. Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Alla partier är överens om att det är nödvändigt med ytterligare åtgärder mot sexuella övergrepp. Det förekommer därför inga motsättningar mellan partierna när det gäller minderåriga. Som vi här har hört skall lagen skärpas på vissa punkter. Miljöpartiet skulle på vissa av punkterna vilja gå litet längre. Just begreppet ålder, att det inte endast är barn under 15 år utan ungdomar under 18 år som skall fredas, tycker vi är viktigt. I FN:s barnkonvention slås fast att varje människa under 18 år är ett barn. Sverige har ju skrivit under konventionen. Det är ett mycket viktigt konstaterande när man i domstolar skall tolka det inträffade och döma i mål rörande sexualbrott mot barn. Andra talare här har sagt ungefär vad jag hade tänkt att säga, för vi är ju så eniga i denna fråga. Det är mycket positivt att begreppet sexuellt umgänge har ändrats till sexuellt utnyttjande. Men jag tycker att det skulle behövas ännu ett förtydligande av innebörden. Det är ju inte bara fråga om utnyttjande, utan barnet i fråga skadas ju också. Därför borde termen ändras till övergrepp. Bestämmelsen om sexuellt ofredande utvidgas, som vi har hört, till att gälla även ungdomar under 18 år när det gäller tvång vid posering eller vid medverkan till pornografisk bild. Men vi tycker att bestämmelsen skall gälla oavsett om medverkan kan anses vara frivillig. Barn under 18 år kan inte överblicka vidden av ett sådant deltagande och bör därför skyddas så långt lagen räcker. Även en skärpning av lagtexten föreslås i detta sammanhang, så att sexuellt ofredande ändras till sexuellt övergrepp. Som Alice Åström sade får ett sådant här deltagande stora konsekvenser som inverkar på hela ens liv. Barnkonventionen konstaterade, som jag sade, att personer under 18 år är barn. Det tycker vi skall vara vägledande vid alla resonemang när det gäller sexualbrott. Preskriptionstiden för vissa grövre sexualbrott bör därför löpa från den dag offret fyller 18 år. Det tar tid för en person att bearbeta sina upplevelser från det att symtomen visar sig. Den förlängda preskriptionstiden skulle behövas för detta. Det kommer förmodligen att göras en ny översyn av lagen. Förhoppningsvis blir det en total översyn som gör lagen mer lättåskådlig och konsekvent. Men man kan tyvärr inte bara förändra lagar för att uppnå en förändring, även om de är grunden för samhällets åsikt. Det gamla manssamhället gör sig fortfarande gällande i åsikter. Det ser vi när det gäller bedömningar och domslut vid våra domstolar. Upprepade gånger har pressen publicerat domslut som upprört många på grund av åsikter om att barn i samband med övergrepp inte gjort tillräckligt motstånd eller att de på andra sätt bidragit till att de blivit utnyttjade. Domstolarna har alltså dömt gärningsmännen mildare och menat att barn bidragit och omedvetet medverkat till händelser. Jag fick till riksdagen ett upprop från elva socialsekreterare som arbetar i Vällingby. De uttrycker i brevet sin upprördhet över en dom mot en far som föregripit sig mot sina två flickor. Domarna för gärningarna var inte lika. Den mindre flickan, som bara var tre år, hade han inte hållit fast utan lagt sig på. Domen blev då sexuellt utnyttjande och inte våldtäkt. Det finns många exempel på den typen av resonemang som är mycket stötande. Den nya lagändringen bör förhoppningsvis göra det lättare för rättens ledamöter att döma till barnens upprättelse. En undersökning visar också att tingsrätterna dömer mycket mildare. Om en dom överklagas till hovrätten, så skärper den bedömningarna i mycket stor utsträckning. Det är därför viktigt att domstolarna och allmänheten blir informerade om riksdagens och regeringens åsikter om sexualbrott mot barn. Insikten får inte stanna i lagparagrafer utan skall spridas för kännedom till de som utsätts för övergreppen och de som berörs av besluten.
Herr talman! Vi i utskottet har varit helt överens när det gäller regeringens proposition. Vi har varit helt överens om de åtgärder som måste vidtas. Kia Andreasson pekade här i talarstolen på en del olika begrepp i lagstiftningen som hon anser bör ändras. Det har nu aviserats att det skall göras en samlad generell översyn av bestämmelserna om sexualbrott. Förhoppningsvis kommer man vid översynen att gå igenom varje begrepp. Det är viktigt att vi får detta belyst. Vidare är det inte bara lagstiftningsåtgärderna som behöver belysas, utan det behöver också vidtas åtskilliga åtgärder för barnens situation i samhället.

Herr talman! Det är att beklaga att regeringen drar tillbaka den konsumentpolitiska propositionen som ligger på riksdagens bord. Vi känner viss oro inför vad regeringen kan tänkas återkomma med. Vi hoppas att den socialdemokratiska konsumentpolitiken inte kommer att frånta konsumenterna den påverkan på marknaden som konsumenternas fria val utgör och som påverkar produktutbud och håller priserna i schack på en fri marknad. Det gäller att stärka konsumenternas ställning som aktörer på marknaden. Då krävs omsorg om konsumentens rättsliga ställning och om konsumentens hälsa och säkerhet. Det finns ingen anledning att införa statliga åtgärder där det finns andra lösningar. Konsumenterna börjar för övrigt att utveckla en allt större konsumentmedvetenhet och produktkunskap, något som bör stärkas, men inte alls omvandlas till en inlärd hjälplöshet. Konkurrensen är den bästa garantin för att konsumenterna skall få så bra varor och tjänster som möjligt till rimliga priser. Här kommer EU medlemskapet att bidra. Det är också av avgörande betydelse för den internationella konkurrenskraften hos svenskt näringsliv att konkurrensen upprätthålls också på hemmamarknaden. Ser man till 1972 års riktlinjer för den statliga konsumentpolitiken kan man ana oråd. I det dåvarande slutbetänkandet kan man läsa följande: "Vid bedömningen av hushållens behov kan man i Konsumentverkets arbete inte i någon avgörande grad bygga på konsumenternas anspråk. Det är känt att anspråksnivån på några områden kan vara alltför låg. Behovet måste här som i annat samhällsarbete formuleras med utgångspunkt från samhällets ambitioner om individernas välbefinnande." Vi får hoppas att den socialdemokratiska konsumentpolitiken sedan dess har blivit mer marknadsorienterad. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen i LU14.

Herr talman! Vi lever i ett föränderligt samhälle, och det gäller att vi tar till vara de förändringar som händer runt omkring oss på ett konstruktivt sätt. 1994/95:16, som avlämnades av den förra regeringen tidigare i höst innehåller många viktiga förändringsförslag inom konsumentpolitiken. , som avlämnades till regeringen i januari 1994. Detta betänkande var sedan ute på remiss. Nu finns förslagen till förändringar inom konsumentpolitikens område på riksdagens bord, men vad händer då? Jo, den nya regeringen drar tillbaka detta förslag som skulle ha flyttat fram våra positioner på detta område. 1972 antog riksdagen riktlinjer för en ny konsumentpolitik, och 1986 fattades ett nytt beslut om en ny konsumentpolitik. Det är förvånande med tanke på de uttalanden som civilministern gjort om intresset inom konsumentpolitiken, att vi inte nu 1994, efter det arbete som har lagts ned genom utredning och remissomgång, kan vara beredda att fatta detta konsumentpolitiska beslut. Den framtida konsumentpolitiken innehåller nya mål för konsumentpolitiken som är formulerade på följande sätt. Ett första mål för konsumentpolitiken skall vara att främja hushållens möjligheter att utnyttja sina resurser enligt egna önskemål, inbegripet möjligheten att genom god överskådlighet på marknaden göra välöverlagda val. Ett andra mål skall vara att främja konsumenternas rättsliga ställning, inbegripet deras förmåga att göra sina rättigheter gällande. Ett tredje mål skall vara att främja konsumenternas hälsa och säkerhet. All verksamhet inom den statliga konsumentpolitiken skall ta sikte på ett eller flera av dessa mål. Verksamheten skall dessutom vara förenlig med en eller flera av följande prioriteringsgrunder. stödja människor som på grund av sina individuella förhållanden är förhindrade att fungera som brukare eller konsumenter på bästa sätt, - undanröja brister i marknadens funktionssätt. För första gången finns det förslag om att miljöfrågorna skall vara klart definierade och inskrivna som ett mål. Därför lyder det fjärde målet så här: Konsumentpolitiken skall som ett fjärde mål ha att främja konsumenternas intresse av en från miljösynpunkt långsiktigt hållbar utveckling samt att därvid verka för att konsumenternas önskemål om en god miljö får genomslag på marknaden. Att miljöfrågorna lyfts fram i den framtida konsumentpolitiken är för oss i Centern en självklarhet. Miljömedvetna konsumenter är vad vi behöver nu och i framtiden, om miljöfrågorna skall få den genomslagskraft som är nödvändig för att man skall kunna hushålla med våra ändliga resurser. Miljömedvetenheten hos oss alla ökar, och inom det området har det hänt väldigt mycket under den förra mandatperioden. Vi har antagit en kretsloppsproposition, och den kommer att innebära stora förändringar både för oss konsumenter och kanske främst för producenterna genom det producentansvar som infördes från den 1 januari Miljöfrågorna är globala, men de orsakas oftast av enskilda människors dagliga livsföring. Genom miljömedvetna konsumenter kan vi skapa konsumentopinion och ett marknadstryck som resulterar i minskad miljöförstöring. Som jag nämnde i början av mitt anförande lever vi i ett föränderligt samhälle. Det har hänt mycket inom konsumentpolitikens område sedan jag som tonåring i början av 60-talet lyssnade på Hushållningssällskapets hemkonsulent som reste runt och bedrev konsumentupplysningskampanjer. Hon lärde oss bl.a. att alltid vid köp läsa varudeklarationsetiketterna på olika varor. Det är en kunskap som med det enorma utbud av varor som finns i dag är minst lika viktig för dagens konsumenter. Med tanke på att vi har fått en ny läroplan för skolan är det väldigt viktigt att de konsumentpolitiska frågorna kommer in i utbildningen. För att konsumenterna skall kunna fungera som brukare och marknadsaktörer på ett så väl övervägt sätt som möjligt krävs att vi har kunskaper. Utbildning är därför ett viktigt medel i konsumentpolitiken. Konsumentfrågorna bör integreras i undervisningen i olika ämnen, främst i grundskolan men också i gymnasial utbildning. Den 13 november röstade vi ja till ett medlemskap i EU. Om det går som planerat kommer vi att fr.o.m. den 1 januari 1995 ansluta oss till EU. Även detta beslut, men kanske framför allt EES-avtalet med fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital, påverkar oss som konsumenter. Det hade därför varit en fördel om den framlagda propositionen hade behandlats nu. Vårt land har en längre tradition inom konsumentpolitikens område än vad EU har, och det är angeläget att vi ligger rätt i tiden med vår politik inom detta område vid en anpassning till EU. Herr talman! Som en av reservanterna i utskottet yrkar jag bifall till vår reservation i lagutskottets betänkande nr 14. Jag tycker att de förändringar som är föreslagna i propositionen är angelägna och att de skall genomföras nu.

Herr talman! Den borgerliga regeringen lade fram en proposition till riksdagen om den framtida konsumentpolitiken. Propositionen innehöll förslag som inte var förenliga med den regeringsförklaring som statsministern avgav den 7 oktober. Av det skälet återkallades propositionen Den framtida konsumentpolitiken genom regeringens skrivelse Konsumenternas intressen är viktiga. De måste lyftas fram och ges en klar inriktning. Målen och riktlinjerna måste stämma överens med den grundsyn som i det här fallet regeringsförklaringen uttrycker. Jag citerar: "Den gemensamma marknaden innebär ett rikare utbud av varor och tjänster. För att denna marknad skall fungera väl behövs en gemensam europeisk konsumentpolitik. Sverige skall bidra till en stärkning av konsumenternas ställning i Europa vad gäller varornas och tjänsternas pris, kvalitet och säkerhet." Det är viktigt att vi värnar jämförprissystemet, som vi har sett som ett viktigt instrument när vi skall välja vilka varor vi skall köpa. Därför är det bättre att vänta ytterligare några månader för att kunna ta ställning till en ny proposition om den framtida konsumentpolitiken. Till Charlotte Cederschiöld och Birgitta Carlsson vill jag bara säga: Känn ingen oro för den framtida konsumentpolitiken som den nuvarande regeringen kommer att lägga fram förslag om. Socialdemokratisk konsumentpolitik står på konsumenternas sida. Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag vill bara uttrycka en viss glädje över att man i Karin Olssons anförande kunde notera att den socialdemokratiska konsumentpolitiken står mer på konsumenternas sida, som hon uttryckte det nu. Om man jämför med riktlinjerna i 1972 års statliga konsumentpolitik förefaller det som att den socialdemokratiska konsumentpolitiken är mer på väg över åt vårt håll. Det vill jag uttrycka min glädje över.
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå Charlotte Cederschiölds påpekande om att den socialdemokratiska konsumentpolitiken inte skulle ha stått på konsumenternas sida. Med mina erfarenheter av konsumentpolitik under mer än 20 års tid vill jag påstå att socialdemokraterna alltid har värnat om konsumenterna och deras rättigheter.
Herr talman! Det finns alltså en liten diskrepans - i många avseenden är vi överens - när det gäller konsumentpolitiken i det som uttrycktes i 1972 års riktlinjer. Man trycker så hårt på att det handlar om samhällets gemensamma önskemål, respektive individernas och de enskilda konsumenternas egna önskemål. Det finns nu en viss skillnad i konsumentpolitiken, där jag tycker mig kunna förmärka att socialdemokratin är på väg över i vår riktning.
Herr talman! I det fallet är det väl så att samhällets ansvar gynnar också den enskilda konsumenten. Jag ser egentligen ingen skillnad i den politik som vi för nu i förhållande till den konsumentpolitiska inriktningen i 1972 års politik.
Herr talman! Om det inte hade funnits någon skillnad, skulle det innebära att alla människor vore exakt lika. Då skulle vi behöva bara en tvål, en tandborste och en tandkräm. Men eftersom alla inte är exakt lika utan har litet olika önskemål, finns det en viss diskrepans mellan något slags övergripande samhällelig syn på vilka produkter som skall konsumeras och vilka produkter den enskilde individen vill konsumera.
Herr talman! Charlotte Cederschiöld och jag har litet olika politiska inriktningar. Det finns ingen anledning att kommentera det ytterligare. Det finns ingen socialdemokrat som har sagt att vi skall ha en tvål och en tandborste. Det tror jag är klart för alla.
Herr talman! Vid genomläsning av propositionen kan jag inte annat än att tycka att även den står på konsumenternas sida. Men jag tycker att det hade varit bättre om vi hade kunnat fatta ett beslut med tanke på det EU-medlemskap som vi har framför oss. Vi hade legat väl framme i tiden. Men några månaders förskjutning kanske inte spelar så stor roll.
Herr talman! Det känns bra att Birgitta Carlsson och jag är överens i denna fråga. Det är bättre att vi har någon månad på oss. Då får vi en sammanhållen politik och kan även ta in det faktum att vi nu efter en folkomröstning avser att bli medlemmar i Europeiska unionen.

Herr talman! Det föreliggande ärendet handlar om grundläggande regler för databaserade socialförsäkringsregister. Det har varit en mycket lång lagstiftningsprocess, och det är bra. Det här lagförslaget handlar om väldigt känsliga avgöranden. Effektivitet ställs mot människors integritet, människors rädsla för att avslöja alltför mycket om nära detaljer för myndigheter och rädsla för att dessa uppgifter kan komma på villovägar. Jag tycker att det är bra att vi har fått arbeta så länge med det här ärendet. I stort sett är vi eniga. Det finns bara en liten meningsskiljaktighet, som återfinns i reservationen till betänkandet. Det gäller en informationsfråga. I 20 § i lagen står det vilken sorts information som de registeransvariga är skyldiga att lämna till allmänheten. Här har två motionärer menat att man då också skulle ha en uppgift om vem som på myndigheten är registeransvarig, att det alltså skall finnas en sådan. I praktiken kommer det naturligtvis att betyda att myndigheten, ifall man vill utföra sin uppgift på ett bra sätt och följa förvaltningslag osv., kommer att utse en registeransvarig. Jag skulle vilja säga att reservationen har ett väldigt stort syfte. Det är en liten påminnelse till dem som skall hantera den här lagstiftningen om att se till att de lämnar ut namnet på en person och telefonnummer så att det är lätt för allmänheten att ta kontakt, att man inte behöver besvära växeln på myndigheten i alltför hög grad. Utskottet hade kunnat ta in det här påpekandet, och man kunde göra som man gjorde i det här fallet. Jag tycker inte att det är en stor sak. Det är viktigt att det är nerskrivet i en reservation. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I detta betänkande behandlas regeringens förslag till lag om socialförsäkringsregister. Där föreslås en författningsreglering för flertalet personregister på ADB-medium vid Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Det är fråga om register som behövs för handläggningen av ärenden om socialförsäkringsförmåner och andra förmåner. Utskottet anser att förslaget ligger i linje med inriktningen att ta fram särskilda registerförfattningar för integritetskänsliga personuppgifter. Vidare konstaterar utskottet att den föreslagna lagen kommer att innebära ett förstärkt skydd för de registrerade personernas integritet. Utskottet tillstyrker propositionen, men vi har förtydligat förslaget något när det gäller innehållet i registren. Utskottet är helt överens om detta betänkande, utom i en liten detalj. Moderaterna anser att det skall göras ett tillägg som innebär att informationen även skall omfatta uppgift om vem som är registeransvarig. KU, som har haft ärendet på remiss, har avvisat moderaternas förslag. Ett liknande förslag har nyligen avslagits av riksdagen. Konstitutionsutskottet har i sitt yttrande över moderaternas förslag sagt att det inte finns anledning att ta in en särskild bestämmelse i lagen om detta. Förslaget avstyrktes av konstitutionsutskottet, och socialförsäkringsutskottet delar KU:s uppfattning och avstyrker reservationen. Herr talman! Jag hemställer att kammaren bifaller utskottets förslag i detta betänkande och därmed avslår den moderata reservationen.

Herr talman! Det är faktiskt första gången som slöjdfrågorna behandlas i riksdagen sedan de överfördes till Kulturdepartementet. Tidigare hörde de, tror jag, till Näringsdepartementet - vad departementet just då hette kommer jag alltså inte riktigt ihåg. Det här är också en markering av vad Marianne Andersson tar upp, nämligen traditionen, bevarandet, kulturarvet och förnyelsen. I dag känns det som om Kulturdepartementet är rätta stället som hemvist för oss inom Hemslöjdsrörelsen. Marianne Andersson har tagit upp flera av de saker som vi faktiskt väldigt intensivt arbetar med, inte minst från marknadsföringssynpunkt. Det är väldigt intressant att höra och se att inte minst ungdomar, och då även ungdomar i "svåra åldrar", är mycket intresserade av gammalt hantverk. Hör och häpna! Under flera år har vi haft ett speciellt slöjdstånd på Rockfestivalen i Hultsfred. Det har varit både förbluffande och ibland litet gripande att se de hårdrockande ungdomarna med sina frisyrer sitta och pula med träskedar och lära sig att knyppla. De har med stolthet burit med sig de alster som de har åstadkommit. Gemensamt har de frågat: Varför har vi inte förut fått reda på att det går att slöjda och göra något med sina händer? Vad jag lyfter fram i min motion är det sorgliga faktum att det i dag inte går så väldigt bra för alla våra butiker som Hemslöjdsrörelsen tidigare varit involverad i. Det har ofta tagits som intäkt för att Hemslöjdsrörelsen är på väg ut. Tvärtom! Hemslöjdsrörelsen lever väldigt starkt, framför allt i den ideella rörelsen. Men både Nämnden för hemslöjdsfrågor och vi som en ideell rörelse har ett sammantaget ansvar för marknadsföring och för att se till att slöjden får en rättmätig plats också för dem som försöker försörja sig på sådant här. Det är ju inte intressant att behålla traditioner och att utveckla traditionerna till kvalitetsalster om det inte också finns möjligheter till en viss försäljning. Detta stimulerar slöjdarna att komma in till våra museer. Vi ser väldigt många goda exempel. Jag skulle kunna uppmana till besök på Nordiska museet, där vi just nu har en utställning som heter Slöjdjul. Vi från Hemslöjdsrörelsen ger ett stipendium till en aktiv slöjdare, som via Nordiska museet får gå in i dess samlingar och med kvalificerad och kunnig hjälp får botanisera bland traditionerna för att kanske få fram nya uttryck för gamla ting. Det här med marknadsföring låter väldigt pretentiöst, och vi tänker ta det på väldigt stort allvar. Det har vi också gjort när det gäller våra olika satsningar. Men för att man skall kunna klara av det här behövs det ett visst ekonomiskt stöd. Ansvaret för marknadsföringen ligger naturligtvis även ute i den ideella organisationen. Men med ideellt arbete orkar man inte med hur mycket som helst. Vi på det centrala planet har ansvaret för de övergripande förutsättningarna för marknadsföringen och framför allt när det gäller att se till att man alltid talar om slöjden, slöjdarna och våra alster på det positiva sätt som den delen av vår kulturtradition kräver. Jag är väldigt glad över utskottets mycket positiva skrivning, och jag är medveten om att man i dag inte kan så att säga bryta sig in i en budget för att få fram pengar. Men jag ser det faktiskt, herr talman, som ett ganska bastant löfte att man från utskottets sida kommer att arbeta för den här resursförstärkningen - den svenska kulturen, traditionen och slöjdarna till godo.

Herr talman! Det ärende som riksdagen nu skall diskutera är en smula gammalt. Det daterar sig till 1980-talet och till den förrförra regeringens handlande.

I det senare hänseendet, herr talman, är detta ärende anmält till konstitutionsutskottet. Jag utgår från att utskottet, sin vana trogen, noga kommer att granska detta och även kommer med nödvändiga anmärkningar. Som jag sagt har Riksdagens revisorer granskat detta ärende och kommit fram till en enig bedömning. Riksdagens revisorer har funnit att den dåvarande industriministern, Thage G Peterson, gjorde sig skyldig till och brast i fråga om konsekvensanalyser. Det brast i fråga om den allmänna hanteringen av lokaliseringsbidrag. Det brast i fråga om hanteringen av avskrivnings och återbetalningsregler. Därutöver fann Revisorernana anledning att apropå detta också understryka att försiktighet borde iakttagas med den typ av tillfälliga krispaket som var den regeringens alldeles speciella signum. Får jag, herr talman, innan jag går vidare från principiella utgångspunkter säga ett par ord om hur jag menar att riksdagen skall hantera förslag från Riksdagen har ju inte tillsatt sina revisorer av en tillfällighet utan därför att Revisorernana fristående skall kunna granska sådant som det är av allmänt intresse att få belyst. I den reservation som återfinns i utskottets betänkande säger vi att man från riksdagens sida måste kunna anföra mycket starka argument mot det som Revisorernana anfört för att finna tillräckliga skäl att avvisa vad Revisorernana har kommit fram till. Jag vill gärna tillägga, herr talman, att detta i särskilt stor utsträckning gäller när Revisorernana har kommit fram till en enig bedömning. Som framförs i reservationen så finns det inga sådana starka argument anförda vare sig vid utskottets behandling eller i det som utskottet anför i sitt yttrande. Likväl, herr talman, och det är det anmärkningsvärda, så vägrar utskottet av någon för oss alldeles outgrundlig anledning att göra det självklara: säga att Riksdagens revisorers kritik är välmotiverad. I stället blir revisorskritiken ett allmänt politiskt schackrande, som framstår i en alldeles särskilt egenartad belysning när nu ärendet slutbehandlas efter det att riksdagen fått de unika förutsättningarna för att i praktisk gärning bedöma hur det faktiskt gick, nämligen illa, med det som den dåvarande industriministern försökte göra i Malmö. Facit finns alltså tillgängligt när riksdagen om en stund skall gå till ställningstagande om revisorskritiken. Jag har mot denna bakgrund, herr talman, svårt att frigöra mig från intrycket att vad utskottet nu försöker göra är ett missriktat försök att försköna det som alldeles uppenbart är helt omöjligt att dölja, nämligen påtagliga och uppenbara misstag från den dåvarande industriministern. Nu är det emellertid så att verkligheten kommer att rösta på ett annat sätt än jag misstänker att riksdagen om en stund kommer att göra. Riksdagen har därmed en mäktig överman. Verkligheten står där som ett bevis på hur det egentligen är fatt.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

Herr talman! Jag skall säga som det är. När jag läste den reservation i utskottet som Moderaterna är ensamma om, tyckte jag att det var en av de mer tunna reservationer som jag har sett under mina år i riksdagen. I den del av Riksdagens revisorers förslag som handlar om lokaliseringsstöd och i den del där revisorerna skriver att det behövs tydligare regler och praxis för hur lokaliseringsstöd skall tilldelas och eventuellt återbetalas har utskottet tillstyrkt revisorernas förslag och gått med på ett tillkännagivande till regeringen. Revisorernas förslag handlar vidare om möjligheterna till bättre konsekvensanalyser och berör frågan om man skall fatta beslut om tillfälliga krispaket eller inte. På båda dessa områden delar utskottet uppfattningen att det behövs konsekvensanalyser och att man skall vara restriktiv med tillfälliga krispaket. Det står tydligt i utskottsbetänkandet. Det är en politik som har tillämpats och som tillämpas. Den frågan har vi haft en diskussion om här i riksdagen, och konstitutionsutskottet krävde i sitt betänkande Härigenom blir moderaternas reservation till betänkandet helt ett slag i luften. Agerandet i det enskilda fallet, nämligen Thage G Petersons och den dåvarande regeringens handläggning av denna fråga, är någonting som skall behandlas av konstitutionsutskottet, och det har ingenting med detta betänkande att göra. Vad det nu handlar om är den principiella synen på frågan om det skall finnas möjligheter till tillfälliga krispaket och frågan om konsekvensanalyser. I vissa lägen kan det finnas ett starkt behov av sådana här tillfälliga krispaket. Självfallet skall man iaktta restriktivitet, men man måste inse att det finns tillfällen då sådana åtgärder är lämpliga. I det samhällsekonomiska läge som vi nu har ser vi en situation med massarbetslöshet på nationell nivå. Vi har svårt att urskilja de problem som fanns på 1980-talet med stora regionala problem, som föranledde tillfälliga krispaket i Norrbotten, Bergslagen, Uddevalla och Malmö. Men det fanns då ett behov av dessa krispaket. Det är alltid lätt att vara efterklok och att hitta fel - något som Per Unckel gjorde här i talarstolen. Det är just vad Moderaterna här ägnar sig åt. Jag har under ett par dagar läst moderata reservationer i de utskottsbetänkanden som skrevs med anledning av Bergslagen. I dessa betänkanden finns inga reservationer där man säger att man inte vill vara med om detta på grund av att konsekvensanalyserna är för dåliga. Man yrkade inte avslag med en sådan hänvisning, utan man framförde andra synpunkter och gjorde en del andra korrigeringar. Men i reservationerna finns inte ett ord om bristande konsekvensanalyser. Man yrkade inte heller avslag med hänvisning till att man inte gillade tillfälliga krispaket. Tvärtom föreslog man när det gällde Malmöpaketet andra insatser - utbildningsinsatser, beredskapsarbeten för äldre och en rad andra åtgärder, som också kan betraktas som krispaket. Därmed faller den moderata kritiken just när det gäller handläggandet platt till marken - det finns ingenting kvar. Vad som nu är viktigt och som utskottsmajoriteten konstruktivt ägnar sig åt är att se framåt när det gäller revisorernas påpekanden. Vi har då sagt att det är viktigt att konkretisera och förtydliga de regler som finns om lokaliseringsbidraget och om återbetalningen samt vilken modell som skall gälla vid beviljandet, dvs. investerings eller sysselsättningsmodellen. Om det har vi varit eniga i utskottet. Revisorerna har också påpekat att det bör vara tydligare regler när det gäller konsekvensanalyser. I framhålles att detta arbete är på gång i regeringskansliet. I Finansdepartementet överväger man hur konsekvensanalyserna i framtiden skall kunna förbättras och förstärkas. Den tredje delen i revisorernas förslag handlar om tillfälliga krispaket. Utskottet delar uppfattningen att det skall råda restriktivitet. Det har det också gjort. Vi hade under hela 1980-talet fyra krispaket. Det finns inget behov av ett tillkännagivande just på grund av att det har varit en restriktiv tillämpning. När man läser moderaternas reservation kan man inte undgå att tro att de har något slags principiell ovilja mot krispaket, att det är normpolitiken inom näringspolitiken som skall vara det avgörande, att man skall ha fasta spelregler och sedan hoppas att marknaden löser alla problem. Jag tycker att verkligheten har bevisat att så inte alltid är fallet. Behov av krispaket kan uppstå, och regeringen kommer att visa restriktivitet.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
Herr talman! Martin Nilsson gör ett förtvivlat försök att få Moderaterna att framstå som ett parti som egentligen lika mycket som något annat var för krispaket till Malmö. Han gör ett lika desperat försök att meddela att Moderaternas stora problem egentligen är att Moderaterna inte gillar krispaket. Herr talman! Jag håller med om det andra men inte om det första. Sedan har jag bara en stillsam fråga till Martin Nilsson: Vad är det som har inträffat sedan den tid då socialdemokraterna tillsammans alla andra i Riksdagens revisorer ansåg motiverat med den typ av påpekanden som vi här har att behandla? Nu anser samma socialdemokratiska parti plötsligt beträffande två vitala punkter att något påpekande inte behöver göras. Martin Nilsson får ursäkta mig om jag då misstänker att det finns ett starkt drag av att försöka försköna en industriministers insatser, som verkligen redan har avslöjat inpå bara kroppen.
Herr talman! Per Unckel frågade varför vi inte skulle kunna gå med på ett sådant förslag, och han trodde att motivet skulle vara att vi ville försköna en socialdemokratisk tidigare industriminister. Per Unckel borde fråga sina tidigare borgerliga regeringskamrater vad de har för intresse av att försköna en socialdemokratisk före detta industriminister. Deras motiv härför borde vara synnerligen litet. Men det är ju inte detta det handlar om. Vad det handlar om är att det revisorerna föreslår redan är på gång. Moderaterna vill lägga in en vidare betydelse i förslaget, nämligen ett stopp för tillfälliga krispaket. I den mån Per Unckel tar fel när han nämner det första och det andra synsättet på tillfälliga krispaket gav det kanske en ganska bra bild av hur man resonerar inom Moderata samlingspartiet. Det har faktiskt skett en förändring bort från synen att man kan acceptera tillfälliga krispaket till en mer fast normpolitik. Jag tycker att Per Unckel borde läsa betänkandena från 1985/86. Det står där tydligt vilka förslag Moderaterna framlagt. I den mån det finns en skuld, så är den i högsta grad delad. Men det är inte skulden vi nu diskuterar, utan det är framtiden, principerna för lokaliseringsstöd och en skärpning av konsekvensanalyserna för tillfälliga krispaket. Där har Moderaterna en reservation som helt är ett slag i luften. Ni är emellertid ensamma om reservationen - inget annan parti ställer sig bakom den.
Herr talman! Moderaterna reserverar sig gärna ensamma till förmån för ett enhälligt förslag från Riksdagens revisorer, om detta nu skulle behövas. Martin Nilsson bad mig gå tillbaka och läsa riksdagshistoria från 1980-talet. Det gör jag mycket gärna. Vid samma läsning kommer Martin Nilsson att finna att det spektakel som den dåvarande socialdemokratiska regeringen utsatte Malmö för i anslutning till lokaliseringsstödet till Saab-Scanias bilfabrik i Malmö sade moderaterna nej till. Martin Nilsson är mig ännu svaret skyldig på frågan vad det är som gjort att Socialdemokraterna nu vänder sina egna partivänners bedömning ryggen, såsom denna bedömning kommer till uttryck i Riksdagens revisorers förslag. Var det något fel på det som socialdemokraterna sade i detta Riksdagens revisorers enhälliga betänkande? Har det inträffat någonting som gjort att Socialdemokraterna plötsligt haft anledning att byta fot? Eller har högre makter inskridit och sagt att så får goda socialdemokrater inte säga och att det är bättre att göra revisorernas förslag till föremål för det politiska schackrande som riksdagen dess värre sannolikt kommer att göra sig skyldig till?
Herr talman! Det är snarare så att Per Unckel om möjligt bör förklara varför han inte har tillit till sina moderata kolleger i konstitutionsutskottet, om de nu gått med på skrivningen i utskottets betänkande nr 30 under förra riksmötet, där man just betonar vikten av fler konsekvensanalyser. Det arbetet pågår, och det behövs inga fler beslut om den saken. Vi har noterat vad revisorerna tycker. Moderaterna försöker av detta göra en politisk missnöjesmarkering beträffande ett enskilt statsråds agerande, en fråga som för övrigt inte skall behandlas av arbetsmarknadsutskottet utan av konstitutionsutskottet längre fram under riksmötet. Den frågan får vi diskutera när den tiden kommer. Nu pågår ett arbete för att stärka konsekvensanalyserna. Det är dessutom så att vi är tveksamma till den innebörd som Moderaterna försöker lägga in i revisorernas förslag när det gäller tillfälliga krispaket. Vi tror att man ibland kan behöva tillfälliga krispaket. Moderaterna vill göra sådana till i det närmaste en omöjlighet, och så låtsas man som om man aldrig varit för tillfälliga krispaket. Läs än en gång reservationerna till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1985/86:AU18. Det kan behövas, Per Unckel!

Jag vill hälsa regeringens företrädare hjärtligt välkomna. De är i dag statsrådet Mona Sahlin, arbetsmarknadsminister Anders Sundström, kulturminister Margot Wallström, statsrådet Pierre Schori och statsrådet Anna Hedborg. Statsrådet Sahlin svarar på övergripande frågor, övriga statsråd på frågor som rör deras ämbetsområde.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga kulturministern vilka delar av kulturbudgeten som skall finansiera de skadestånd som skall betalas ut när tillstånden till privatradion skall ändras. Jag undrar alltså hur stora neddragningar av kulturstödet som kommer att krävas för att i den kommande budgetpropositionen reservera medel för sådana skadestånd.

Fru talman! Socialdemokraterna här i riksdagen har ju gjort en hemställan till regeringen just om en utredning, och i den antyder man att man vill gå in och ändra i de befintliga tillstånden. Det är i och för sig en skandal, eftersom det finns ett avtal mellan staten och tillståndsinnehavarna. Då borde väl regeringen vara så förutseende att man åtminstone reserverade något utrymme för de här skadestånden. Min fråga kvarstår: Vad är det för delar av kulturpolitiken som skall finansiera skadestånden?

Fru talman! Jag vill anknyta till Margot Wallströms uttalande i förra frågan om att frågan var för tidigt väckt och att en parlamentarisk grupp skall tillsättas för att se över kriterierna. Jag vill då ställa en fråga till statsrådet Anna Hedborg. Det läckte ut i pressen i går att socialdemokraterna är beredda att sänka barnbidraget till 600 kr per månad och barn. Hur kan man lägga fram ett så huvudlöst förslag innan den parlamentariskt tillsatta gruppen över huvud taget har börjat arbeta med hur familjepolitiken skall förändras?

Fru talman! Mot bakgrund av den kollaps och det fiasko som världssamfundet demonstrerat nu senast i Budapest inför våldsverkarnas framfart i Bosnien vill jag ställa en fråga till statsrådet Schori. Sverige deltar ju nu som blivande medlem i EU:s toppmöte i Essen, och vi har i fortsättningen fullt ansvar för alla de beslut som fattas eller inte fattas inom EU. Hur kommer Sverige att med tydlighet och kraft ta avstånd från den utpressning som den italienska regeringen nu utövar mot republiken Slovenien, efter känt föredöme av den socialistiska regimen i
Fru talman! Vad det här gäller är att vissa kretsar i Italien - av historiska skäl, säger de - gör anspråk på delar av den självständiga republiken Slovenien. Med den regering vi i dag har i Rom är det litet svårt att uttyda huruvida detta är en kollektiv, enhetlig regeringsuppfattning. Men vi har haft anledning att vända oss emot dessa anspråk på territorium som tillhör en självständig, erkänd stat i Europa. Jag ser de försök och den debatt som pågår i Italien om att försöka återerövra delar av Sloveniens territorium som olyckliga och anser att de måste bemötas. Kommer frågan upp i Essen kommer den svenska positionen att vara självklar. Slovenien är en självständig stat som är erkänd. Dess gränser skall respekteras, och all propaganda i annan riktning i ett annat land är till skada.
Fru talman! Jag vill också vända mig till Pierre Schori och fråga om biståndsinsatser till Rwanda och Angola. På senare tid har biståndsorganisationer anklagat både franska och belgiska regeringen för att förhindra en lösning av flyktingfrågan och också en lösning när det gäller EU-biståndet i landet. Enligt vad jag har förstått har EU beslutat att ge visst bistånd, men det gäller inte flyktingrepatriering. Det handlar också om väldigt otillfredsställande insatser med övervakare. Nu undrar jag: Vad gör svenska regeringen för att driva på i den frågan och se till att Rwanda får nödvändigt stöd? Den andra frågan gäller Angola. Varje gång frågan om det minskade biståndet var uppe talade den förra regeringen om att man väntade på fredsavtal för att göra de insatser som riksdagen önskade. Nu har vi ett fredsavtal. Vi vet att det är mycket bräckligt. Men då undrar jag: Vad gör den svenska regeringen och vad tänker den svenska regeringen göra för att med all kraft sätta in resurser för att återuppbygga landet?
Fru talman! När det gäller Rwanda och EU deltog jag själv för två veckor sedan i EU:s biståndsministermöte, där Rwanda kom att bli en av huvudfrågorna. Det gav en intressant inblick i hur EU i dessa avseenden fungerar. Ett medlemsland - jag tror det var Danmark - tog upp frågan om Rwanda som övrig fråga och framförde missnöje med att EU inte hade gjort mer. Vi anade också i debatten att de länder som Eva Zetterberg nämnde inte var så heta på gröten när det gällde att bistå Rwanda i nuvarande situation. Men genom ett kraftfullt agerande av Danmark - starkt understött av Sverige, skulle jag vilja påstå - fick man på studs under dagen fram 625 miljoner kronor till insatser för Rwanda, bl.a. för att hjälpa flyktingar att återvända hem, för att bygga upp administrationen, för att hjälpa till med export av te och kaffe och även för att skicka övervakare av att de mänskliga rättigheterna respekteras. I det avseendet var det en bra insats, även om den inte var planerad i förväg. När det gäller Angola är det riktigt att det föreligger ett fredsavtal, om än bräckligt. Det skall inte hindra oss från att kraftfullt gå in för att göra insatser för detta marterade folk. En av de större insatser som inom kort kommer att göras där från svensk sida gäller minröjningssituationen. Det finns ett hundra miljoner landminor i fem sex länder, mest i Angola, som förstör alla möjligheter till utveckling. Där skall Sverige göra en insats.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa följande fråga till Anna Hedborg: Kommer det att finnas tillämpningsföreskrifter när det gäller tandvårdsmaterial före utgången av det här året? Jag frågar detta med tanke på EU:s övergångsbestämmelser och avsaknaden av direktiv.
Fru talman! Frågan tillhör inte mitt område, så jag vet inte riktigt säkert, men jag tror att jag har hört talas om att det är sådana på gång.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till vice statsministern Mona Sahlin. Under valrörelsen rapporterade TT att nuvarande vice statsministern i samband med ett besök i en skola hade uttalat, att hon inte hade något emot om Österoch Västerlederna inte byggdes. Eftersom jag utgår ifrån att ledande politiker vill gå från ord till handling vill jag fråga vice statsministern vilka åtgärder hon ämnar vidta för att hennes förhoppning från valrörelsen skall infrias.
Fru talman! Till skillnad från Andreas Carlgren var jag själv närvarande vid detta möte, som var ett skolbesök på Södra Latin. En elev frågade då om jag skulle sörja om en del av de här lederna inte skulle klara miljöprövningen. Mitt svar var: Nej, då skulle jag inte sörja. Det beskedet står jag för fortfarande.
Fru talman! I de ekonomiskt kärva tider vårt land nu går igenom behöver vi hela tiden titta på hur vi kan skydda de svagaste. Hedborg om statsrådet anser att det är angeläget att avskaffa det ansökningsförfarande som gäller för att man skall komma i åtnjutande av högkostnadsskyddet i sjukförsäkringen. Skall det vara nödvändigt att ha ett ansökningsförfarande? Välinformerade medelklassgrupper har alla möjligheter att komma i åtnjutande av detta högkostnadsskydd.
Fru talman! Det är aldrig bra om man måste införa ansökningsförfaranden. Det har effekter av just det slaget att vissa hittar fram, medan andra inte gör det. Det är dessutom administrativt betungande och betyder att man måste titta på personens individuella förhållanden på ett mera närgånget sätt. Kan man undvika det är det bra. Det är alltså inte angeläget att ha ett sådant förfaringssätt. Ju mer generella man kan göra försäkringarna, desto mindre behöver man av ansökningsförfaranden. Det är mitt svar i dag. Vi får väl se så småningom om vi kan göra någonting åt det.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till vice statsminister Mona Sahlin. Under en längre period har våldet ökat i det svenska samhället. Det har blivit grövre och, som vi kunnat se, också riktats mot barn, för övrigt inte bara i Sverige, vi har också exempel i Norge.
Fru talman! Berndt Ekholm frågar om regeringen har funderat över ytterligare åtgärder för att komma åt våldet. Svaret är definitivt ja, inte bara beroende på de oerhört tragiska händelser som har skett den här sista veckan. Redan i regeringsdeklarationen uttalade statsministern att det måste till ett mycket brett grepp som inte bara berör det som en regering och andra politiskt valda, som vi här i riksdagen, kan göra. Det måste också omfatta en mycket bred mobilisering av andra krafter i samhället. Det är ingen tvekan om att många av oss känner oss rädda, panikslagna och ilskna över det våld som på många sätt ser ut att breda ut sig i samhället. Det regeringen nu diskuterar och kommer att redovisa mer i detalj handlar om ett mycket brett spektrum - som det så tjusigt heter - som spänner över allt, från den diskussion som justitieministern för när det gäller åtgärder mot t.ex. förekomsten av illegala vapen till frågor om ordningen, köer och annat utanför dessa restauranger. Det handlar också om våldet mot kvinnor. Vi har en särskild våldskommission som skall lämna sina förslag till våren. Det handlar också om insatser när det gäller segregationen. Inte minst gäller detta andra generationens invandrare och deras förtvivlade ansträngningar nu att kunna få plats på arbetsmarknaden och i vårt samhälle. Här handlar det om att agera, inte bara mot det yttre, mot själva våldet, utan också mot orsakerna. Vi vill försöka föra en djup och mycket allvarlig diskussion med många människor i vårt samhälle om hur vi inte minst som vuxna skall kunna ta ett ansvar gentemot barnen så att de inte blir rädda, oroliga och svårhanterade tonåringar, och killar utan pappor. Dessa områden arbetar regeringen nu med och kommer att redovisa senare.
Fru talman! Jag har en fråga till vice statsministern, tillika jämställdhetsminister. När vi nu blir medlemmar i den europeiska unionen kommer vi att omfattas av EU:s regler och rättspraxis på jämställdhetsområdet. Direktiven om lika behandling på socialförsäkringsområdet innebär förbud mot direkt och indirekt könsdiskriminering. Det gäller också beräkningen av förmåner. I det nya pensionssystemet ingår något som kallas delad pensionsrätt. För att kostnaderna inte skall belasta nationalbudgeten har riksdagen beslutat att räkna ned det värde som överförs från en man till en kvinna till 80 %. Detta strider mot EU:s direktiv om lika behandling på socialförsäkringsområdet.
Fru talman! Jag är långt ifrån säker på att det jämställdhetsdirektiv frågaren här åberopar berör våra socialförsäkringssystem på det viset. Pensionsuppgörelsen är en mycket bred uppgörelse med många detaljer och mellan många partier här i riksdagen. Den skall nu genomföras i laga ordning. Den innehåller bl.a. denna frivilliga del med möjlighet till delad pensionsrätt. Den snabba bedömning jag kan göra nu är att detta inte påverkas av EU:s jämställdhetsdirektiv. Det är en fråga som vi äger själva. Däremot har jag massor av andra förslag när det gäller att säkra jämställdheten på många områden. Om inte mitt svar räcker får frågeställaren återkomma i annan form.
Fru talman! Jag är till 99 % säker på att det ingår i direktivet. Men vad jag också ser fram emot är att jämställdhetsministern kommer att göra någonting åt själva problemet. Vi har lyckats få Finansinspektionen att godkänna att försäkringsbolagen inte får använda sig av könsdiskriminerande utbetalningar. Då vore det skam om ett obligatoriskt, offentligt system inte hade samma regler.
Fru talman! Då vill jag bara upprepa att frågeställaren får återkomma i ärendet, för jag kan inte detaljerna just nu.
Fru talman! Min fråga är av övergripande natur och jag riktar den därför till vice statsministern. Nyligen beslutade riksdagen att kyrkor och frivilligorganisationer skall få driva flyktingförläggningar. Anser vice statsministern att det också bör vara principiellt möjligt för en kyrkoförsamling att bygga och driva ett ålderdomshem?
Fru talman! Det är många av de politiska frågorna som är av övergripande natur, säkert alla. Jag kan i nuläget inte svara på Tuve Skånbergs fråga. Jag är en person som, tillsammans med regeringen och de flesta här i kammaren, är av den mycket bestämda uppfattningen att det viktiga när det gäller den generella välfärden är att den är offentligt finansierad. Alla skall få del av den, och huvuddelen måste också i framtiden vara organiserad och skött av det offentliga. Men frivilliga krafter kan göra mycket värdefulla insatser på många områden. Jag vill nog inte sträcka mig längre än så när det gäller Tuve Skånbergs tydliga jämförelse mellan möjligheten att bygga och driva en flyktingförläggning och ett ålderdomshem.
Fru talman! Jag tolkar svaret som att det inte är principiellt omöjligt för en kyrka att bygga och driva ett ålderdomshem.
Fru talman! Jag är mycket skeptisk till frågeställningen. Därför uttryckte jag mig som jag gjorde. Den politiska ideologi och värdering som jag bär med mig innebär att skyddet när det gäller barnen, skolan och inte minst omsorgen om de äldre är en fråga som samhället, det offentliga, har att ansvara för, driva och finansiera. Det finns frivilliga krafter som kan bidra i detta arbete på många olika sätt. Jag tycker i och för sig att den frågeställning som jag nu fick är av en något annan dignitet. Men detta är det svar som jag vill ge nu.
Fru talman! Min fråga tangerar en fråga som har ställts förut. Möjligen kan en upprepning belysa frågans vikt. Jag ställer den till kulturministern. Först vill jag tacka för en mycket givande diskussion här i kammaren för en vecka sedan beträffande våld i allmänhet och underhållningsvåld. Har den senaste helgens våldshändelser här i stan medfört att kulturministern och regeringen nu intensifierar och påskyndar arbetet med det som vi då kallade för en bred nationell handlingsplan för att motverka våld som kommer till uttryck både via massmedierna och via en grym verklighet?

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. Vi har fått vissa indikationer om hur regeringen vill fördela det stöd till regionalpolitiken som är EU relaterat. Är det klart hur man kommer att klara den svenska samfinansieringen? Skall de pengarna tas från de nationella regionalpolitiska medlen, från kommunerna eller från AMS-medlen? Finns det någon sådan fördelning? Det var den första delen av min fråga. Det andra som jag skulle vilja veta är hur det går med transportstödet, de nedsatta socialavgifterna och sysselsättningsbidragen. Kommer de att finnas kvar? Finns det någon klarhet på den punkten?
Fru talman! Jag fick två frågor från Bengt Hurtig. Den ena gäller hur den svenska samfinansieringen skall se ut. Vi måste använda oss av de regionalpolitiska medlen, men också andra sektorsområden måste delta i samfinansieringen för att man skall få ut hela bidraget från EU. Det kommer också att bli möjligt för exempelvis kommuner att delta i finansieringen av dessa projekt. Den andra frågan gäller på vilka områden det kommer att krävas förändringar i det nationella stödet. Det pågår fortfarande en diskussion med unionen om i vilken mening det kommer att krävas förändringar. Det förs diskusioner kring de tre områden som Bengt Hurtig nämner. Jag är övertygad om att smärre justeringar kommer att bli nödvändiga, i varje fall inom något av dessa områden.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till vice statsministern, tillika jämställdhetsministern, Mona Sahlin. I och med EU-inträdet kommer momsreglerna i Sverige att ändras. Den sport som är näst störst och som domineras av tjejer - jag tänker på ridsporten - kommer kanske att bli väldigt dyr att utöva.

Fru talman! Jag är vice statsminister och framför allt jämställdhetsminister, inte bara tillika. I regeringen undersöker vi och tittar särskilt på den fråga om momsen som frågeställaren tar upp, bl.a. med de utgångspunkter som Ewa Larsson har i sin fråga. Frågan om idrotten och flickorna fäster inte bara jag utan också stora delar av regeringen en stor uppmärksamhet på. Det handlar ju inte bara om de sporter som man traditionellt menar är flickidrotter, t.ex. ridsporten. Glädjande nog är flickfotbollen nu den näst största idrotten, om man ser till antalet utövare. En ökning har skett under de senaste åren. Vi har en stor bevakning av och diskussion kring idrotten när det gäller hur de medel som staten i dag fördelar skall komma flickorna till större del än vad de gör i dag. Dessutom spelar denna fråga en stor roll i övervägandet när det gäller momsen.
Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt att följa upp den tidigare frågan till statsrådet Pierre Schori. Det framstod som att det var oklart hur man skulle tolka den italienska regeringens syn på republiken Företrädare för den italienska regeringen har ju lagt in en hel del krångel redan när det gäller Sloveniens medlemskap i Europarådet. Därefter gällde det Fyra gånger har den italienska regeringen i EU:s ministerråd lagt in veto mot att över huvud taget fatta beslut om mandat för förhandling om associering som man ju har inlett med ett antal öst och centraleuropeiska stater. Den senaste gången gjorde man det dessutom tillsammans med Grekland. Därför torde det vara ganska klart var den italienska regeringen står. Jag tycker att det är litet oroande att statsrådet säger att Sverige kommer att göra sin ställning klar, om frågan kommer upp. Det vi har sett på Balkan är väl att världssamfundet hela tiden agerar för sent, att man inte ger klara signaler mot utpressning och liknande i tid? Nog vore det på sin plats att Sverige som kommande medlem klart och tydligt tar avstånd från den italienska regeringens uppträdande?
Fru talman! Det torde ha framgått av mitt tidigare svar var vi står. Vi tar bestämt avstånd från sådana territoriella anspråk och försök att sabotera Sloveniens möjligheter till vidare integration i Europa. Om den här frågan kommer upp kommer Sverige att agera i samma anda. Det finns dock redan andra tunga frågor på dagordningen, t.ex. om Öst och Centraleuropas utvidgning. Jag är tacksam för att Lennart Rohdin har fäst uppmärksamheten just på Sloveniens situation. Det är nämligen ett land som hittills har klarat sig mycket bra i tragedin nere på Balkan och som också kommer att kunna göra det fortsättningsvis. Slovenien behöver därför omvärldens solidaritet och kommer så att få från Sverige.

Fru talman! Det visar sig nu att arbetsmarknadsministerns förslag om försämringar i ersättningarna för deltidsarbetslösa verkar falla här i kammaren.
Fru talman! Frågan har inte behandlats i riksdagen än, men när det gäller våra förslag till förändringar av ersättningen till deltidsarbetslösa finns det två delar. Den ena handlar om ersättningen. Den andra handlar om ett initiativ från regeringens sida för att se till att arbetsgivare får ett större ansvar än i dag att ordna så att de människor som vill gå upp på heltid skall erbjudas denna möjlighet. Det är en viktig del i våra åtgärder. Jag hoppas att vi så småningom skall kunna övertyga riksdagen om att vi behöver stärka ställningen för de deltidsarbetslösa och att vi då kan minska bidragen från statens sida.
Fru talman! Jag frågade om det kommer att läggas fram ett nytt besparingsförslag eftersom ministern får bakläxa i den här frågan. Kan jag uppfatta svaret så att det inte kommer att läggas fram nya besparingsförslag när det gäller de deltidsarbetslösa?
Fru talman! Vi har ett sparbeting som vi jobbar med inför budgeten 1995/96. Det sparbetinget skall tas hem till sista kronan. Det borde ha gjorts långt tidigare. Vi kommer att genomföra det till sista kronan.

Fru talman! Regeringen kommer inom kort att till kommissionen i Bryssel överlämna sitt förslag till dels hur medel från EU:s strukturfonder skall fördelas på de olika målen, dels avgränsningar av regioner enligt målen 2 och 5b. Jag vill här informera riksdagsledamöterna om regeringens förslag och de bedömningar och överväganden som legat till grund för förslagen. Redan vid medlemskapsförhandlingarna fastställdes området för mål 6 liksom det belopp som skall avsättas för detta område från strukturfonderna. Beloppet är i genomsnitt drygt 400 miljoner kronor per år under åren 1995 t.o.m. 1999. Det är litet mindre i början av perioden och litet mer i slutet. Vid förhandlingarna fastställdes också det totala belopp som sammantaget skall avsättas för målen 2, 3, 4, 5a och 5b. Detta belopp är ca 2,1 miljarder kronor per år i genomsnitt för samma period. Det är kommissionen som slutgiltigt fastställer fördelningen av medel på respektive mål liksom den geografiska avgränsningen av målen 2 och 5b. Kommissionen skall också godkänna de områden där stöd till jordbruket kan utgå enligt mål 5a:s regler om mindre gynnade områden. Det är som underlag för kommissionens beslut i dessa avseenden som regeringen skall lämna sina förslag. Fru talman! Regeringen har inriktat sin politik för de närmaste åren på att sanera statsfinanserna och bekämpa arbetslösheten. Detta har självfallet varit utgångspunkten också i våra överväganden om hur de medel som tillförs statsbudgeten via EU:s strukturfonder skall användas på bästa sätt. Regeringen har vidare sett det som en självklarhet att utgå från de nationella prioriteringar som gäller för berörda politikområden, dvs. regionalpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och jordbrukspolitiken. Eftersom medel från strukturfonderna endast avser delfinansiering av olika insatser är det också viktigt att bedöma hur den svenska medfinansieringen med statliga och kommunala medel kan klaras inom de olika målen. Detta innebär att följande prioriteringar har lagts till grund för regeringens förslag. När det gäller de regionalpolitiska prioriteringarna är det norra Sverige, Bergslagen och sydöstra Sverige som i första hand bör komma i fråga. Detta är i enlighet med vad riksdagen vid flera tillfällen har lagt fast. Härutöver menar regeringen att det är motiverat att göra vissa insatser i den s.k. fyrstadsregionen i Västsverige för att diversifiera näringsstrukturen och därmed på sikt minska regionens starka beroende av bilindustrin. Motsvarande behov finns i delar av Blekinge. Vi menar därför att dessa regioner bör föreslås som mål 2-regioner. Jag vill också peka på att hela Gotland föreslås som mål 5b-område. Gotland ingår i dag inte i det regionalpolitiska stödområdet. Även vissa skärgårdsområden, främst öar utan fast landförbindelse, bör enligt regeringens mening ingå i målområde 5b. Mål 3, dvs. åtgärder för att minska långtidsarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet ligger helt i linje med regeringens ambitioner. Vi menar därför att en betydande del av resurserna bör användas för sådana åtgärder och därmed förstärka de nationella insatserna för bekämpning av långtidsarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet. Även mål 4 som innebär åtgärder för att höja kompetensen hos sådana som har arbete i näringslivet men som riskerar att bli utslagna när ny teknik och nya metoder introduceras i företagen är enligt regeringens bedömning av stor betydelse. Mål 4-insatser är speciellt lämpade för kompetenshöjande åtgärder i småföretagen. När programmet för målen 3 och 4 görs bör insatserna i de regionalpolitiskt prioriterade områdena ges särskild prioritet. På så sätt kan effekterna av insatserna enligt målen 2 och 5b förstärkas. När det slutligen gäller insatser i jordbrukssektorn enligt mål 5a menar regeringen att de bör förbehållas de regioner där sådana åtgärder är mest angelägna. Det innebär i första hand norra Sverige, men också vissa delar av Mellansveriges skogs och mellanbygder samt Öland och Gotland.

En omfördelning i storleksordningen 150-200 miljoner kronor kommer att göras från målen 3 och 4 till målet 5a. Det exakta beloppet har inte kunnat anges i dag, men det ligger inom det spann som jag nu angav. Innan regeringen lämnar sitt förslag till kommissionen kommer det att stämmas av med länsstyrelserna när det gäller detaljavgränsningar av områdena enligt mål 2 och 5b. Fru talman! Jag vill också nämna att regeringen i dag har beslutat om organisation av och riktlinjer för arbetet med att ta fram ett program för målområde 6 för perioden 1995-1999. Landshövdingen i Gävleborgs län Lars Eric Ericsson har utsetts att leda detta arbete. En referensgrupp med företrädare för regionen skall knytas till arbetet. Arbetet skall ske med en bred medverkan och ett inflytande från medborgare och intressen i regionen. Närings och teknikutvecklingsverket kommer att svara för sekretariatsuppgifterna. Även andra myndigheter kommer att medverka inom sina ansvarsområden. Länsstyrelsen kommer på regional nivå att svara för att aktivt involvera de enskilda människorna, men också kommuner, landsting, näringslivets organisationer, fackliga organisationer, högskolor m.fl. Arbetet skall vara avslutat senast den 15 mars. Programmet kommer att överlämnas till kommissionen efter regeringens godkännande. Kommissionen skall efter samråd med regeringen fastställa programmet. Det beräknas kunna ske efter sommaren

Fru talman! Jag tycker naturligtvis att det är bra att fyrstadsregionen är en av de regioner som skall ingå i ett mål 2-område och som får del av det nämnda stödet. Tack för det! Fyrstadsregionen har ju tappat många industriarbetstillfällen under de senare årenjag tror att det är ungefär 6000 - och har därför en mycket hög arbetslöshet. Jag vill dock framföra synpunkten att man inte bör definiera regionen för snävt. Det är viktigt att även några av de mindre grannkommunerna, exempelvis Färjelanda och Mellerud, får del av satsningarna. Det var bra att arbetsmarknadsministern mot slutet av sitt anförande sade att diskussionen om de exakta gränsdragningarna kommer att fortsätta.
Fru talman! Jag vill betona att vi har startat en samrådsprocess som naturligtvis borde ha kommit igång redan under våren. Vi har haft överläggningar med partierna i arbetsmarknadsutskottet och med EU delegationen. Jag finns här i dag för att samtala med riksdagsledamöterna och samtidigt pågår en process med kommuner och regioner. Detta kommer att leda till ett förslag. Det är viktigt att det slutliga förslaget liknar den profil som riksdagen har bestämt, nämligen att vi skall ha ett nationellt stöd koncentrerat till de hårdast utsatta regionerna.
Fru talman! Den tidigare fyrpartiregeringen lade ned oerhörd kraft på att helst gå enig till EU med alla förslag. Det lyckades inte alltid; ibland misslyckades det på jordbruksområdet. Man gjorde dock mycket stora ansträngningar att bli enig. Anders Sundström och hans departement har här visat en annan stil. Det var inga överläggningar mellan partierna i arbetsutskottet. Man meddelade att så här gör regeringen. Jag vill fråga om Ingvar Carlsson är medveten om att man nu frångår samrådsstilen när man närmar sig EU och i stället mer går över mot diktatstilen. Sedan undrar jag om Luleå verkligen är en industriregion på tillbakagång. Regionen visar på en ökad ung befolkning, man har en teknisk högskola och näringslivet går för fullt. Sundsvall som står stilla och har tung, gammal industri, betraktas inte i Anders Sundströms förslag som en industriregion på tillbakagång; inte heller Älvkarleby och Tierp. Vad är det som kännetecknar en industriregion på tillbakagång, Anders Sundström?
Fru talman! Till den förre arbetsmarknadsministern vill jag först säga att ni från februari till och med september hade möjlighet till ett samråd med socialdemokraterna om hur förslaget skulle utformas. Ni utnyttjade inte den möjligheten. Jag vet inte om man då kan säga att man verkligen har ansträngt sig för att åstadkomma ett samråd. Jag har i en interpellation i riksdagen talat om att jag vill ha ett samråd. Det har förekommit ett sådant samråd - inget diktat - med de partier som sitter i arbetsmarknadsutskottet, med EU-delegationen och nu här. Jag har här också redovisat en förändring som är ett resultat av det samrådet, nämligen ett ökat stöd till 5a i förhållande till det förslag som jag redovisade tidigare. Jag tycker att det är en väsentlig skillnad i dialogen under de senaste veckorna i jämfört med de sex månader som föregicks av total tystnad. När jag kom in i departementet övertog jag ett arbete som Börje Hörnlund hade jobbat med. När det gäller Luleå fanns ett förslag om att det skulle tillhöra både målområde 5b och 2.
Fru talman! För det första vill jag säga att EU samrådet har gällt nästan tusen frågor. Det är riktigt att det är ungefär två och en halv månad sedan socialdemokraterna fick fyrpartiregeringens förslag på hur man ville fördela mellan målen. Nu har det kommit ett svar. Jag var själv med på informationen i arbetsmarknadsutskottet. Det var inte fråga om någon diskussion. Det var ett meddelande. Det är inte något annat än ett diktat. När det gäller Luleå fanns det ett antal kartor och skisser, men de var inte fastställda. Ett alternativ vore att landsbygdsdelen blev ett landsbygdsutvecklingsområde.
Fru talman! På en punkt vill jag rätta Börje Hörnlund: Vi fick aldrig något förslag från fyrpartiregeringen innan vi tillträdde som regering. Det finns inte något sådant förslag redovisat. Det materialet har vi tagit del av sedan vi tillträdde. Jag har det ganska väl dokumenterat.
Fru talman! Den 28 september hade min statssekreterare kontakt med Mats Hellström. Man hade också en telefonkonferens där Anders Sundström deltog och där man i detalj redogjorde för alla tankar på detta område. Man skall inte anklaga folk för att tala osanning, men detta är faktiskt upprörande.
Fru talman! Det samråd som då förelåg handlade om den fråga som Bengt Hurtig tidigare ställt i riksdagen, nämligen hur vi som nation skulle agera för att få behålla det nationella stödet. Där skedde ett samråd. Jag är mycket nöjd med hur den förra regeringen i det fallet agerade under de dagar då jag var inkopplad. Jag har fortsatt det arbetet helt i överensstämmelse med vad vi kom överens om vid det samtalet. Det samtalet handlade inte om hur pengarna skulle fördelas inom olika målområden och hur kartan skulle se ut. Den beredningskarta som fanns tog jag del av sedan jag tillträtt som arbetsmarknadsminister.
Fru talman! Förslaget till landsbygdsutveckling var 640 miljoner kronor. Förslaget till 5b, alltså jordbrukets möjlighet att behålla öppet landskap och miljö, var runt 280 miljoner. Det är det viktiga. Sedan vidtar arbetet för länsstyrelserna att utse områdena. Jag har inte fått något svar på min fråga om varför just Luleå är en industriregion på tillbakagång, jämfört med många andra orter som har betydligt större tillbakagång.
Fru talman! Det samråd som skedde innan vi tillträdde handlade om det nationella stödet och i vad mån det skulle kunna få godkänt av EU. Det brev som både ni och jag förväntade oss att få från EU ville vi skulle vara så vänligt formulerat som möjligt. Det handlade om exakt det som Bengt Hurtig frågade om tidigare i utfrågningen. När det gäller vilka orter som skall ingå i förslaget kan jag konstatera att vi har valt att begränsa antalet orter till i huvudsak norra Norrland, Bergslagen och sydöstra Sverige. Jag har också uppfattat det som att Börje Hörnlund inte har velat lyfta ut någon av de kommuner som vi har redovisat som stödområden. Där föreligger ingen skillnad. Skillnaden ligger i att Börje Hörnlund vill redovisa i stort sett hela Sverige som stödområde.
Fru talman! Det pågår en diskussion om kartor. Det är inte så lätt att följa den när man inte har kartorna framför sig. I ett avseende är kartan fastställd, nämligen beträffande målområde 6. Det fastställdes vid de förhandlingar som Börje Hörnlund bar ansvaret för. Det området omfattar praktiskt taget hela det nationella stödområdet, men för detta stora område avsattes inledningsvis bara 370 miljoner kronor. För landet i övrigt avsattes 2 miljarder kronor. Jag tyckte redan när detta blev klart att det var ett dåligt resultat i de förhandlingarna. Det har till yttermera visso framgått av olika uttalanden att målområde 6 kan få pengar endast från fond 6 för det ändamålet och inte kan tillgodogöra sig några medel från fonderna 2 - 5b. Jag vill nu fråga, eftersom det av och till sägs att det nog inte riktigt är så utan att det nog skall gå att förhandla fram pengar till målområde 6 även från de övriga fonderna: Hur förhåller det sig med detta? Vi har vidare ett mycket snävt tidsschema för att göra upp program för mål 6-området. Man har i det avseendet försuttit en del tid. Finns det några möjligheter att, om det visar sig nödvändigt för att få fram bra och genomtänkta program, senarelägga den slutliga tidpunkten för fastställandet?
Fru talman! En av de iakttagelser som jag har gjort när jag har kommit in i detta arbete är att vi borde ha lyckats fördela en större del av de 2,4 miljarderna till målområde 6. Det hade varit mera i överensstämmelse med den nationella regionalpolitiken. Vi förlägger ju huvuddelen av resurserna till målområde 6. På den punkten tycker jag att man kan vara litet kritisk mot dem som skötte förhandlingarna. När det gäller den andra frågan, om tiden, har jag samma uppfattning som Georg Andersson. Man borde naturligtvis redan våren 1994 i organiserad form ha startat det arbete som vi nu har beslutat om. Vi har nu mycket litet tid till förfogande. Om vi å andra sidan inte håller tidtabellen, kan konsekvensen bli att vi missar en del pengar. Vi måste därför försöka klara tidtabellen. Vi har av den anledningen tillsatt en särskild utredare, Lars Eric Ericsson, som skall sköta arbetet med detta tillsammans med alla berörda i regionen.
Fru talman! Jag skall återkomma till en av mina frågor. Arbetsmarknadsministern missade kanske det som jag betraktade som huvudfrågan, nämligen om det över huvud taget finns några möjligheter att till målområde 6 föra över medel från fonderna 2 - 5b.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag missade det. Det finns inte några sådana möjligheter.

Fru talman! Det är viktigt att indelningen i och gränsdragningarna mellan regionalpolitiska områden görs så att den rätta problembilden kommer fram, vilket arbetsmarknadsministern såvitt jag uppfattade också var inne på. Jag tycker att det är särskilt viktigt att man tar speciell hänsyn till de områden som under lång tid har haft ett varaktigt bortfall av industriproduktion. Det finns ett stort antal exempel på detta, inte bara Sundsvall, som nämndes, utan också Söderhamn och Bergslagen. Vi får se vad som händer i de fallen. När det gäller landsbygdsutvecklingen menar jag att man bör eftersträva större sammanhängande områden med naturliga gränsdragningar, som återspeglar problembilden. Jag vill från dessa utgångspunkter ställa några frågor. Vill arbetsmarknadsministern beskriva hur EU:s målformuleringar avspeglas i de gränsdragningsformuleringar som regeringen gör? Avser statsrådet att använda alla de pengar som vi kan få från EU till den här verksamheten, och är då uppläggningen sådan att vi kan ta emot alla de pengar som vi kan få? I vilken grad har regeringen tagit hänsyn till de tillfälliga stödområdena, som i regel också är industriorter med varaktigt bortfall av industriproduktion? Till sist: Vad är skälet till att regeringen främst vad gäller mål 5b inte har lagt ut större sammanhängande områden med likvärdig problembild?
Fru talman! Det skulle föra mycket långt att redogöra för varje målområde och att kommun för kommun diskutera hur detta överensstämmer med målområdesbeskrivningen. Om detta skall det också förhandlas mellan Sverige och EU. Det är alltså inte fråga om något ensidigt beslut från Sveriges sida om vad vi tycker passar, utan det skall föras en diskussion om detta. Vi har i huvudsak valt att göra en indelning som överensstämmer med det som riksdagen har fastställt i form av nationellt stöd. Det för mig helt vägledande har varit att lägga fram ett förslag som så nära som möjligt anknyter till riksdagens ambitioner för den nationella regionalpolitiken. Vi har också i huvudsak följt den indelningen. På frågan om vi kommer att ta ut alla medel är svaret ja. Det kommer vidare att krävas en samfinansiering på fler områden än det som den traditionella regionalpolitiken avser. Häri måste inbegripas jordbrukspolitiken, kommunikationer och ett flertal andra områden för att vi fullt ut skall kunna ta ut pengarna. Vad gäller de tillfälliga stödområdena vill jag säga - även om det är svårt att hänvisa till kartor i denna diskussion - att om man över den nationella kartan lägger en karta över det förslag till EU-stödområde som vi har presenterat, kan man se att de överensstämmer rätt väl med varandra, också inklusive de tillfälliga stödområdena. Den sista frågan gällde anledningen till att vi inte har lagt ut större geografiskt sammanhängande områden vad gäller mål 5b. Bakom detta ligger i huvudsak vår ambition att se till att få EU:s pengar och de nationella pengarna att gå till det nationella stödområdet. För en utvidgning av 5b-området krävs också en svensk samfinansiering. Denna svenska samfinansiering används i dag i huvudsak för det nationella stödområdet. Skulle vi utöka detta område mycket, får vi en kraftig omfördelning av det nationella stödet från norr till söder, och det tycker vi inte att vi skall göra.
Fru talman! Det lämnades bra svar på det mesta. Jag skulle vilja ställa ett par ytterligare frågor. Statsrådet säger att en karta över EU-stödområdena stämmer rätt väl med de nationella stödområdena, inklusive de tillfälliga stödområdena. Vad är det som faller utanför den ramen? Om kartorna stämmer rätt väl överens, måste det ändå betyda att några sådana områden har "skippats". Det vore bra om vi kunde få klarthet om detta. Vad gäller min fråga om sammanhängande områden vill jag säga att det finns gränsdragningsproblem i den nuvarande regionalpolitiken. Med tanke på den uppslitande debatt som vi hade i samband med folkomröstningen kan det vara bra om man försökte jämka därhän att människor tycker att man ändå har försökt åstadkomma något positivt av dessa formuleringar. Är ni beredda att gå oss till mötes på den punkten?
Fru talman! Jag går här inte in på varje enskild kommun och församling. Vad gäller de skillnader som finns i förhållande till det nationella stödet konstaterar jag att vi har lagt ut mera omfattande geografiska områden framför allt i sydöstra Sverige och på Öland och Gotland. Det är de stora skillnaderna i förhållande till dagens indelning. Därtill kommer Fyrstadsområdet, där man har haft djupa industrikriser. Det är de huvudsakliga skillnaderna.

Fru talman! Jag har varit i kontakt med LRF, med Svea lantmän och med enskilda bönder och fått fullskalemodeller för hur det ser ut för enskilda bönder vad gäller mål 4-området. Det är förluster som rör sig från 100 000 kr upp till 200 000 kr. Jag har ingen anledning att betvivla detta, för beräkningarna är gjorda av kompetenta människor som är insatta i frågorna. Jag undrar om man kan göra någonting i dessa frågor. Detta område, där bl.a. Bergslagen ingår, är utsatt även på andra sätt än genom jordbrukspolitiken. Jag vet inte vad det finns för möjligheter att rätta till sådana felberäkningar.
Fru talman! Fru Pohanka frågar om mina möjligheter att öka stödet till exempelvis Bergslagen. Vi har föreslagit att Bergslagen skall ingå i målområde 2. Det innebär att det kommer att finnas möjlighet att få Vår bedömning är att jordbruket sammantaget inte drabbas av hårdare åtstramningar än det övriga samhället när vi nu skall se till att Sveriges statsfinanser saneras.
Fru talman! Jag anser att det gör det. Det rör sig om summor som 100 000 för ett jordbruk. Det är inte storjordbruken det gäller. Det är medelstora eller mindre företag. Det är faktiskt en hårdare åtstramning än vad människor i allmänhet behöver ta när det gäller de ekonomiska besparingarna.
Fru talman! Då det gäller målområde 5a kan jag bara konstatera att det har skett ett samråd i jordbruksutskottet. Vi har som ett resultat av det samrådet höjt vår ram för satsningar i 5a-området. Jag kan inte nu bedöma hur det blir för varje enskild jordbruksföretagare, men den samlade bedömning som regeringen gör är att jordbruket inte kommer att bära tyngre bördor än någon annan sektor i samhället när det gäller saneringen av statsfinanserna.
Fru talman! Jag konstaterar att profilen på arbetsmarknadsministerns förslag är helt annorlunda än den profil som den tidigare regeringens förslag hade. Det är en stark arbetsmarknadspolitisk profil, och det är rätt litet av landsbygdspolitisk profil. Winbergs förslag för jordbrukspolitiken kommer detta förslag att drabba svensk landsbygd och svenskt jordbruk mycket hårt. På kort tid har Margareta Winberg blivit jordbrukets fiende nummer ett. Tillsammans med de överföringar från 5a-målen och 5b-målen som arbetsmarknadsministern gör kommer denna politik att drabba landsbygden hårt. I mål 5b-områdena skall man försöka komplettera sysselsättningen i jordbruket med att utveckla småföretag, turism, utbildning och miljövårdande insatser. Från detta tas pengar till en traditionell arbetsmarknadspolitik. Det föranleder mig att fråga arbetsmarknadsministern följande: Hur är detta, i samband med de höga skatter som man nu från socialdemokraternas sida lägger på framför allt jordbruket, förenligt med strävan att åstadkomma fler riktiga jobb på landsbygden och minska arbetslösheten?
Fru talman! Låt mig först till Patrik Norinder säga följande: Då det gäller stödet till jordbruksföretagen, dvs. 5a-stöd, hade den gamla regeringen tänkt sig 236 miljoner kronor. Vi kommer att lägga fram ett förslag om ett stöd på i storleksordningen 250-300 miljoner kronor. Vi lägger faktiskt fram ett förslag som är mer omfattande än vad den gamla regeringen hade tänkt sig. Det tycker jag är viktigt att konstatera till att börja med. För det andra vill jag säga att det är riktigt att vi har ett jättejobb framför oss när det gäller att återskapa arbetstillfällen. Det försvann en halv miljon arbetstillfällen under de senaste åren. Det jobbet måste göras både i landsbygd och stad. Det är därför vi lägger en större del av pengarna på arbetsmarknadspolitik och småföretagsutveckling än vad den förra regeringen hade tänkt sig. Jag tror att det är klokt att göra så. Om vi skulle utvidga 5b-området till stora delar av södra Sverige kräver det att vi minskar anslagen för regionalpolitiskt stöd i norra Sverige. Det tror jag inte att riksdagen avsåg när man lade fast vad det nationella stödet skulle omfatta.
Fru talman! Det jag frågade om var 5b-stödet och inte 5a-stödet. Det gäller att ta till vara den tillväxtpotential som finns på landsbygden, ta till vara den nya teknik som har kommit fram och se till att skapa jobb i framför allt den enskilda sektorn. Vi behöver kanske inte här stå och diskutera de jobb som försvann och vems skulden var. Vi känner nog allihopa rätt väl till att det var 80-talets politik som gjorde att jobben försvann. Jag hoppas att vi nu kommer se en politik som är bättre för landsbygdens människor och inte den politik som hittills har kommit fram från framför allt jordbruksminister Margareta Winberg, där skatter och pålagor på svenskt jordbruk är grunden för landsbygdspolitiken. Detta utarmar svenskt jordbruk, vilket gör att jordbruket inte blir konkurrenskraftigt i EU. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern tar hänsyn till det.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att det förslag vi lägger fram har just den profil som nu beskrivs. Vi ökar insatserna för att stärka småföretagen. Målområde 4 är speciellt avsett för att hjälpa till med att bygga upp kompetens i småföretagen så att de klarar omställningen. Det är precis det vi gör, och det känns bra. Däremot medverkar vi inte till att omfördela de nationella pengarna för regionalpolitik från norr till söder. Det är också vad riksdagen har sagt vid ett flertal riksdagsbeslut.
Fru talman! Det är så många stöd inblandade i ekvationen så att det är svårt att få en överblick när det gäller hur effekterna på våra traditionella stödområden blir. Vi har nu EU-pengarna att ta hänsyn till. Vi har de nationella stöden. Vi har det speciella stöd som finns för jordbrukssektorn i utsatta regioner. Vi har arbetsmarknadspengarna, och vi har skatteutjämningen till kommunerna. Jag tror för min del att det är när vi ser helheten som vi kan bedöma utfallet. Detta förslag skulle möjligtvis till nöds kunna ingå i en sådan helhet. Jag tycker att det är riskfyllt att vi har så kort tid för planering av projekten inom mål 6. Det vore tragiskt om vi skulle misslyckas därför att vi har så ont om tid. Georg Andersson tog nyss upp frågan om mål 2 5b-pengarna är förenliga med mål 6-området. Jag fick information i EG-delegationen redan i februari om att det fanns stora svårigheter på den punkten. Det sades i de rapporter vi fick från EG-delegationen i Bryssel. Jag vill understryka att den politik som förs gentemot landsbygden och de utsatta områdena måste ses som en helhet. Det är först då vi kan bedöma den totala situationen. Om vi skall ha så litet pengar i mål 6-området och kompensera de andra två miljarder kronorna med regionalpolitiska pengar - vi har sagt att det skall vara uppemot 5 miljarder - ligger en mycket stor del av de nuvarande regionalpolitiska pengarna, ungefär en och en halv miljard, i just mål 6. Det är ett problem. Om vi skall ta de pengarna där kommer mål 6 att bli förloraren.
Fru talman! Jag vill först understryka det Bengt Hurtig säger: Det är helheten som är viktig. Det här är ju bara en liten del av den sammantagna regionalpolitiken, men det är viktigt att varje del verkar åt samma håll. Jag vill hävda att detta förslag verkar åt samma håll som våra andra förslag. Jag tycker också att den fråga Bengt Hurtig ställde är viktig, dvs. hur detta påverkar möjligheten att ha ett nationellt stöd, om det finns pengar till det nationella stödet i målområde 6. Det är därför vi har lagt en hel del av resurserna på målområde 5a, 3 och 4. 5a samfinansieras med jordbrukspolitiken, och 3 och 4 samfinansieras med arbetsmarknadspolitiken. 3 och 4 kan också användas i målområde 6, medan 2 och 5b däremot inte kan användas där. 3 och 4 kan användas över hela landet; hela landet är ju också målområde 6.
Fru talman! Jag har två frågor. Den första handlar om definitionen på ordet skärgård. I den information som arbetsmarknadsministern gav sades det att även vissa skärgårdsområden, främst öar utan fast landförbindelse, enligt regeringens mening bör gå in under 5b. Jag är litet orolig över den definitionen. Om fastlandsremsan, som vi normalt betraktar som skärgård, och öar som har fått bro undantas från definitionen, kommer detta att innebära ett hårt slag mot möjligheten att ha en levande skärgård. Bara i Östergötland, som är mitt hemdistrikt, kommer detta att försämra möjligheterna till fortsatt boende och utkomst i skärgården. Jag skulle därför vilja ha litet klarare besked vad gäller definitionen på begreppet skärgård. Kommer fastlandsremsan och även öar som har broförbindelse att finnas med? Min andra fråga handlar om samrådet, som också har varit uppe tidigare i debatten. Jag var som ledamot i arbetsmarknadsutskottet med vid den information som gavs. Sedan gav departementet ut ett pressmeddelande i vilket sades att efter det att samrådet med oppositionen har avslutats kommer ett slutligt förslag att överlämnas till Bryssel. Av vad jag förstår av informationen här i kammaren är detta nu fastlagt. Då undrar jag: Är det på detta sätt regeringen även fortsättningsvis avser att bedriva samarbete? Man kallar något för samråd, men något samråd har egentligen inte existerat, och frågan har inte avslutats.
Fru talman! Dan Ericsson ställde två frågor. Den första handlade om skärgården, om hur skärgården kommer att avgränsas geografiskt. Jag vill då hålla fast vid den formulering som jag använde i min inledning. I huvudsak kommer det att röra sig om öar utan broförbindelse, och naturligtvis skall det finnas befolkning på öarna. Men om man skulle innefatta hela kustområdet i definitionen är vi farligt nära att säga att hela Sverige skall ha ett regionalpolitiskt stöd, och det tycker jag ligger väldigt långt från vad riksdagen i stor enighet har beslutat. Den andra frågan gällde samrådet. Det här samrådet har inletts först efter det att den nya regeringen tillträdde. Den gamla regeringen hade ganska lång tid på sig att starta detta samråd. Det har diskuterats vid två tillfällen i riksdagen: i EU-delegationen och av representanter för de olika partier som finns med i arbetsmarknadsutskottet. Samrådet har redan på en punkt lett till en revidering. Det gäller stödet till 5a. Det är en mycket öppen dialog, och regeringen tar inte ställning förrän en dialog har förts också med de berörda regionerna.
Fru talman! Jag försökte få en förklaring på vad som menas med begreppet skärgård. Arbetsmarknadsministern raljerar då och säger att mitt förslag till definition handlar om hela Sverige. Jag tycker nog att ministern går litet långt. Det finns definitioner på skärgård, och efter vad jag förstår av den information som nu har getts kommer inte det som normalt definieras som skärgård, där det bor skärgårdsbor som för sin utkomst är beroende av fiske och annat, att omfattas av det här stödet. Det är det som är oroande, eftersom det kommer att innebära ett dråpslag mot skärgården. Det vore därför bra om man funderade ett varv till på frågan. Sedan till frågan om samrådet. Departementet har gett ut ett pressmeddelande där man säger att något förslag inte skall läggas fram innan man har genomfört ett rådslag med oppositionen. Men nu läggs informationen fram här i riksdagen. Förslaget är klart. Samrådet har alltså inte skett. Jag menar därför att den regering som sade sig vara en samarbetsregering nu visar sig vara en konfrontationsregering, och jag menar att ministern bär ett tungt ansvar för detta.
Fru talman! Jag vill göra två mycket korta tillrättalägganden. För det första: Regeringen har ännu inte lagt fram sitt förslag till EU. Vi har presenterat ett förslag för riksdagens ledamöter om hur vi har tänkt oss ett förslag till EU. Vi har i detta förslag redan nu gjort korrigeringar. Nu deltar vi i ett samtal här i riksdagen för att fånga in ytterligare synpunkter. För det andra: Jag har väldigt svårt att se hur ett nytt skärgårdsstöd, som i dag inte finns, kan vara ett dråpslag mot skärgården. Det är väl ändå att använda ett språkbruk som är något förgrovat.
Fru talman! Jag lyssnade på de tidigare replikskiftena mellan både Anders Sundström och Börje Hörnlund och Anders Sundström och Dan Ericsson. Mitt intryck är att Anders Sundström försöker diskutera vad den förra regeringen gjorde för att slippa diskutera vad den nuvarande regeringen inte gör. Mot bakgrund av det vill jag fråga om det är rätt uppfattat att Anders Sundström som arbetsmarknadsminister inte är beredd att föreslå ett större stöd till landsbygdsutvecklingen än det som han har redovisat i EU-delegationen. Får jag, vilket jag utgår från, det bekräftat, vill jag ställa ytterligare en fråga till arbetsmarknadsministern. Jag har tagit del av vad som sades i EU delegationen vid det tillfället. Det visade sig efter vad jag förstår att det fanns invändningar från en majoritet av riksdagens partier. Jag utgår från att arbetsmarknadsministern kan besvara följande fråga med ett enkelt ja eller nej: Anser arbetsmarknadsministern att han har stöd av en majoritet i riksdagen för sitt förslag att kraftigt skära ner stödet till landsbygdsutvecklingen, dvs. mål 5b?
Fru talman! Andreas Carlgren gjorde en recension av vårt samtal, och det är han naturligtvis berättigad att göra. Han frågade: Är jag beredd att medverka till en utvidgning av landsbygdsstödet? En utvidgning måste ju innebära en geografisk utvidgning, eftersom det finns en begränsning av hur högt stödet får vara per invånare inom det geografiska området. Jag tycker inte att man skall göra några stora förändringar på det området. För att nya geografiska områden, som i dag inte har ett regionalpolitiskt stöd, skall kunna få del av ett landsbygdsstöd skulle vi nämligen bli tvungna att minska det nationella stödet till de hårdast utsatta regionerna, och det tycker jag inte är fördelningspolitiskt acceptabelt. Sedan till Andreas Carlgrens andra fråga. För att ett geografiskt område i Sverige skall få del av EU:s stöd krävs alltid en svensk medfinansiering. Den svenska medfinansieringen fastställs här i Sveriges riksdag. Den svenska regeringen kan alltså inte införa något nytt regionalpolitiskt stöd utan att det också finns stöd för det i riksdagen. När riksdagen skall fastställa budget för 1995/96 måste också riksdagen tala om hur det regionalpolitiska stödet skall se ut och hur det skall matchas mot EU-stödet. Regeringen kan därför aldrig driva en politik som är i strid med uppfattningen hos riksdagens majoritet. Jag tror att det i Sveriges riksdag finns en betryggande majoritet som i dagens statsfinansiella läge inte är beredd att utvidga det regionalpolitiska stödet till att omfatta nya områden i Sverige, speciellt inte på bekostnad av de hårdast utsatta regionerna. Det skulle förvåna mig om Andreas Carlgren verkligen har tänkt igenom ett sådant förslag och dess konsekvenser.
Fru talman! Vad Anders Sundström nu säger gör min fråga ännu mer motiverad och svaret än värre. Min fråga gällde om Anders Sundström ansåg att han har parlamentariskt stöd för linjen att kraftigt skära ner på de möjliga EU-stöden till landsbygdsutvecklingsmålet 5b. Frågan kvarstår, och den går att besvara med ett rakt ja eller nej. Anser Anders Sundström att han på den punkten har ett stöd av en majoritet i riksdagen efter det som har visat sig i EU delegationen? Jag hoppas att Anders Sundström nu ger ett klart svar på det min fråga gällde och inte kommenterar allt annat här på jorden.
Fru talman! Nu är det så att jag bestämmer själv vad jag svarar. Andreas Carlgren försöker formulera frågan på ett sådant sätt att det skall låta uppseendeväckande. Den nuvarande regeringen skär inte ner något landsbygdsstöd. Det finns inget landsbygdsstöd i Sydoch Mellansverige av denna art. Den nuvarande regeringen föreslår ett nytt landsbygdsstöd som resultat av Det stödet skall behandlas av EU, och det skall motsvaras av en svensk samfinansiering. Den svenska samfinansieringen avgörs i denna riksdag. Det är bara om den svenska riksdagen beslutar att medverka i samfinansieringen som EU betalar ut några pengar. Det är faktiskt inte så att den svenska regeringen kan beordra fram pengar från EU utan att den svenska riksdagen beslutar att skjuta till minst 50 %, och då det gäller landbygdsstödet ofta 70 %, av projektpengarna. Riksdagen kommer när budgeten hanteras att få ta ställning till det förslaget. Jag gör den bedömningen att det finns en mycket bred majoritet i Sveriges riksdag som vill behålla det regionalpolitiska stödet till de hårdast utsatta regionerna. Jag tror att det är mycket få ledamöter i Sveriges riksdag som i dagens läge är beredda att utvidga landsbygdsstödet till att omfatta stora delar av Sverige.
Fru talman! Anders Sundström säger att han själv väljer om han vill svara på en fråga eller inte. Eftersom Anders Sundström väljer att inte svara på min fråga måste jag tolka det som att han inte till diskutera den. Det principiellt viktiga i detta är om arbetsmarknadsministern anser att han har försäkrat sig om ett parlamentariskt stöd för den linje han tänker resa till Bryssel för att driva, Anders Sundström. Vi behöver inte något undervisning här i kammaren om vad riksdagen beslutar om och vad Bryssel beslutar om. Det är möjligt för Sverige att få ut det stöd från Bryssel som Börje Hörnlund har genomfört förhandlingar om. Anders Sundström informerar riksdagen om att han inte vill utnyttja det. Jag fortsätter att ställa frågan om Anders Sundström anser att han har stöd av en riksdagsmajoritet för den linjen. Annars är något mycket principiellt allvarligt som Anders Sundström sysslar med. Han vill resa till Bryssel och driva en linje som han inte har försäkrat sig om parlamentariskt stöd för, och han vill inte när jag frågar om detta i riksdagen ge svar på om han anser sig ha det stödet eller inte.
Fru talman! Andreas Carlgren blir upphetsad. Frågan avgörs egentligen i det skedet när samfinansieringen skall klaras ut. Då är frågan den: Är det förslag som EU lägger fram efter samråd med Sveriges riksdag sådant att Sveriges riksdag tycket att det är i strid med Sveriges principer? Jag är helt övertygad om att vårt förslag har mycket bredare stöd i Sveriges riksdag, och det är svaret på Andreas Carlgrens fråga, än att införa ett nytt landsbygdsstöd som skall omfatta stora delar av Sverige och som kräver att svensk samfinansiering sker på ett sådant sätt att det regionalpolitiska stödet minskar i norra Sverige. Jag tycker däremot att det skulle vara ett mycket stort äventyr att åka till Bryssel och föreslå ett regionalpolitiskt stöd som aldrig förekommer i Sverige och som Sveriges riksdag gång på gång har sagt nej till, nämligen en utvidgning. Riksdagen har velat ha en koncentration. Mitt svar är att jag är rätt övertygad om om detta.
Fru talman! Jag vill först säga att Anders Sundström inte alls måste minska stödet till Norrland för att genomföra det som jag frågar efter. Men jag konstaterar, fru talman, att den principiellt viktiga frågan kvarstår: Varför vill Anders Sundström inte försäkra sig om parlamentariskt stöd innan han reser till Bryssel för att förhandla? Vi får nog anledning att återkomma till denna fråga. Den är mycket för stor för att den skall kunna viftas undan med kommentaren att det är svårt att låta bli att bli upphetsad över detta. Det finns fler i denna kammare, Anders Sundström, som har anledning att bli upphetsade om regeringen tänker sköta EU frågorna på detta sätt.
Fru talman! Jag upprepar att jag gör den mycket bestämda bedömningen att Sveriges riksdag står kvar vid ståndpunkten att det regionalpolitiska stödet skall gå till de hårdast utsatta regionerna och att vi i Bryssel inte skall lägga fram ett förslag som innebär att regionalpolitiska medel omfördelas från norra Sverige till södra Sverige. Jag understryker också att den svenska samfinansieringen beslutas av Sveriges riksdag, som avgör om man skall använda de pengarna eller ej.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern sade att han inte i detalj ville redovisa detta förslag, och det skulle säkerligen föra för långt. Jag tycker ändå att det skulle vara klargörande att få veta litet mer om det synsätt som har styrt regeringen när det gäller hur de tillfälliga stödområdena, inte minst längs Norrlandskusten, skall hanteras i detta sammanhang. De tillfälliga stödområdena har ju i praktiken kommit att permanentas som tillfälliga stödområden, inte därför att det skulle vara några skillnader mellan de tillfälliga och de permanenta stödområdena utan snarare därför att man har velat undvika mera omfattande förändringar av de stödområden som har funnits. Det kan därför i detta sammanhang vara ganska intressant att få veta vilket synsätt som har styrt regeringen och om det därvid har gjorts åtskillnader som kanske inte alls motiveras av de faktiska olikheterna mellan dessa områden.
Fru talman! Departementsförslaget till indelning av målområdena 2 och 5b har arbetats fram uteslutande på tjänstemannanivå. Man har därvid gjort en bedömning utifrån sakliga kriterier, nämligen vilka geografiska områden som står inför stora industriella strukturomvandlingar och vilka som står inför besvärliga omvandlingar när det gäller landsbygdsutveckling. På grundval härav har mina tjänstemän lagt fram ett förslag, som jag till fullo har anslutit mig till. För närvarande genomförs ett samråd, som jag hoppas så småningom skall landa i ett förslag med mycket brett stöd i Sveriges riksdag.
Fru talman! Jag vill tolka det svaret så att det inte föreligger några som helst skiljaktiga principiella ställningstaganden mellan det permanenta stödområdet och det tillfälliga stödområdet.
Fru talman! Jag kan inte säga att det är så. Jag anser att det nationella stödet liksom EU-stödet skall vara med kraftfullt i det permanenta stödområdet. Det måste också vara riksdagens önskan. Man skall komma ihåg att frågan om det tillfälliga stödområdet inte har behandlats av riksdagen utan grundar sig på en av den förra regeringen använd fullmakt, genom vilken ett antal kommuner placerades in i ett tillfälligt stödområde.

Fru talman! Jag vill först säga några ord om utskottsmajoritetens förslag när det gäller prästgårdar som inte längre är bostad åt präst, utan som med kyrkokommunala medel byggts om för annan användning. Utskottsmajoriteten skriver att 1993 års kyrkomöte inte hade någon invändning mot den föreslagna ordningen beträffande tid för brytpunkt. 1994 års kyrkomöte föreslog 1932 som en lämplig brytpunkt. Det är möjligen att ta i. Att lägga brytpunkten i början av 1960-talet borde dock alla kunna ställa upp på. Då tar man i stort sett bort behovet av ekonomisk reglering mellan pastorat och egendomsnämnder som skulle höra ihop med investeringar som gjorts i de aktuella fastigheterna - investeringar som betalats med kyrkokommunala medel. Hos de berörda egendomsnämnderna och pastoraten är enigheten stor om att gränsen bör sättas långt tidigare än den 1 januari 1989. De pekar på olika skäl för en tidigare brytpunkt. Med regeringens förslag kommer förvaltningen av ett stort antal f.d. prästgårdar att fr.o.m. den 1 januari 1995 föras över från pastoraten till egendomsnämnderna. Många av dessa prästgårdar har under senare årtionden byggts om av pastoraten till kanslilokaler eller församlingshem eller för att kunna användas för annat kyrkligt ändamål. De är i praktiken att jämställa med kyrkokommunal egendom. Pastoraten har alltså bekostat ombyggnaderna med skattemedel, och fastigheterna kan inte jämföras med annan kyrklig jord som är avsedd att ge avkastning. Jag kan utan överdrift påstå att utan dessa ombyggnader, som alltså bekostats med kyrkokommunala medel, skulle de flesta fastigheterna betinga ett mycket ringa värde. Egendomsnämndernas samarbetsorganisation och pastoratsförbundet förordar tillsammans en tidigare brytpunkt. Det gäller att få med tillräckligt många av de berörda fastigheterna samtidigt som man bör undvika en så lång period att man får utredningssvårigheter. Den 1 januari 1962 nämns som en lämplig tidpunkt. Jag tar det som ett kraftfullt stöd för mitt förslag om den 1 janauri 1961. Jag yrkar alltså bifall till reservation nummer 1. När det gäller arbetsgivarföreträdare i fråga om prästtjänster vill jag utöver de skäl för mitt förslag som jag angett i motionen peka på ett mycket allvarligt praktiskt problem med att behålla nuvarande förhållanden, nämligen problemet med olika personalansvariga myndigheter i ett pastorat. Ibland handlar det om arbetsplatser med inte särskilt många anställda. Alltför ofta tas inte konflikter mellan präster och andra anställda, eller konflikter mellan präster och förtroendevalda upp i tid. Ingen har, på lokalplanet, ett samlande ansvar. Domkapitlet får ofta inte ens kännedom om förhållandena förrän det i praktiken är för sent. Jag vill tillägga att jag inte föreslår någon ändring när det gäller domkapitlets tillsyn över prästernas ämbetsutövning. Jag är övertygad om att den förändring jag föreslår måste genomföras; ju förr desto bättre. Till sist vill jag säga några ord om den kyrkokommunala kompetensen. Svenska kyrkan är en rikstäckande öppen folkkyrka. Det är viktigt att människor får möta en generös attityd från kyrkans sida. Det innebär att det inte skall dras för snäva gränser när det gäller möjligheten att utan kostnad få del av de kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och begravning i en församling som man har anknytning till men inte tillhör. I min motion hänvisar jag till en dom från regeringsrätten enligt vilken kyrkofullmäktige endast kan besluta att de som tillhör församlingen kostnadsfritt får del av de kyrkliga handlingarna. Det kan finnas många personliga band till en församling man tidigare tillhört. Det bör vara möjligt för varje församling att bestämma om en ordning som på ett rimligt sätt tar hänsyn till detta förhållande. Kyrkan som trossamfund får inte uppfattas som en så strikt byråkratiskt och formellt reglerad organisation att inte ens beslutande lokala organ kan inta en generös attityd. Det handlar ju endast om personer med en särskild anknytning till församlingen. Det kan t.ex. vara en person som hela sitt liv bott i en församling och som av någon anledning flyttat till en annan församling - det kan vara p.g.a. vårdbehov eller p.g.a. att barn eller andra släktingar bor där. Om den personen dör efter några månader skall han enligt utskottsmajoritetens förslag behandlas som vilken utsocknes som helst. Det är inte bra. Det handlar ju inte om upplåtande av gravplats och sådana kostnadskrävande saker utan endast om de kyrkliga handlingarna. Det borde enligt min mening vara onödigt att, som utskottsmajoriten anför, vänta på en regeringsproposition i ett så klart och enkelt ärende. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Catarina Rönnung hänvisar till utskottsmajoriteten och säger att av praktiska och administrativa skäl och med tanke på varaktigheten av gjorda investeringar bör man sätta brytpunktsåret till 1989. Av exakt samma skäl är de berörda pastoraten och egendomsnämnderna överens om att man bör sätta en tidigare brytpunkt, nämligen för att inte få administrativt trassel, för att inte behöva göra värderingar av vad som är kvar av gjorda investeringar i form av icke avskrivna delar osv. Utskottsmajoriteten har uppenbarligen inte förstått själva poängen. Det kan jag inte göra mycket åt.

Fru talman! Problemet är ett annat än det som Om man har gjort investeringar med kyrkokommunala medel för t.ex. 5-10 år sedan i de fastigheter som berörs uppstår ett problem i fråga om hur den ekonomiska regleringen mellan egendomsnämnderna och pastoraten skall gå till. Man kan nämligen inte anse att byggnadsinvesteringar skall vara avskrivna på kortare tid än t.ex. 30 år. Det är därför jag föreslår 30 år. Jag tycker fortfarande att det är ett mycket välmotiverat förslag.

Fru talman! 218 män totalvägrade 1993. Det handlar alltså om män som vägrade göra värnplikt med eller utan vapen. Av dessa vägrade de flesta redan vid grundutbildningen. En liten del vägrade först när det blev aktuellt med repetitionsutbildning. 1993 dömdes 101 personer till fängelse för brott mot vapenfrilagen och 255 till fängelse för brott mot värnpliktslagen. Alla är dock inte totalvägrare, som ni förstår med tanke på de siffror som jag nämnde alldeles nyss. Försenad inryckning och rymning är exempel på andra handlingar som kan vara brott mot vapenfri och värnpliktslagen. De som vägrar göra värnplikt av samvetsskäl redovisas inte särskilt. Straffskalen i vapenfrilagen är böter eller fängelse i högst ett år och i vapenfrilagen böter eller fängelse i högst sex månader. I fjol dömdes 356 personer till fängelse för brott mot vapenfri och värnpliktslagen. I genomsnitt satt dessa män fängslade i 1,25 månad. Fru talman! Det här kostar pengar. Jag har roat mig med att räkna ut den ungefärliga kostnaden för detta, som samhället får bära. Jag har kommit fram till en siffra på ca 11,4 miljoner kronor. Det kostar samhället 929 kr per dygn att hålla en person fängslad vid en öppen lokal anstalt, som dessa män oftast hamnar på. Till detta skall man räkna kostnaderna för rättegångar, förlorade skatteintäkter och det faktum att dessa män inte gör någon samhällelig nytta när de sitter inne. Enligt min mening skulle dessa pengar kunna användas bättre, t.ex. till brottsförebyggande verksamheter eller till förbättringar för dem som gör värnplikten. Det är givetvis inte bara ekonomiska aspekter som får mig att förkasta fängslandet av totalvägrare. Enligt min mening är fängelse i första hand till för att människor skall vårdas, så att de blir friska. Tror någon att totalvägraren efter avtjänad strafftid lämnar fängelset jublande glad och övertygad om det fantastiska i att göra värnplikt? Förmodlingen inte. Jag vill avslutningsvis skicka med följande historia från verkligheten till er här i kammare men kanske framför allt till Straffsystemkommittén, som just nu arbetar med frågan om ett nytt påföljdssystem. Shalish Patel hotas av konkurs, inte för att han har misskött sig eller sin verksamhet utan för att han hotas av fängelse. Han fick inte slippa eller skjuta upp sitt deltagande i en militärövning. Shalish blev inkallad när han som bäst höll på att bygga upp sitt företag. Han hade inte någon som kunde ta vid under den tid som övningen ägde rum. När han kom i gång med sin restaurang i Skövde skrev han ett nytt brev till berörda myndigheter och skickade med ett intyg från fastighetsägaren, som bekräftade hur viktigt det var för Shalish att kunna fortsätta att driva sin rörelse utan ett avbrott och att han inte hade någon som kunde rycka in för honom. Det blev ett nytt avslag på ansökan, och nu skall hans öde avgöras i rätten den 24 januari. Min förhoppning är att Straffsystemkommittén skall komma med ett förslag som lämnar utrymme för logiska och mänskliga ställningstaganden i dessa frågor. Under den tid som kommitténs arbete pågår anser jag att fängelsestraff för totalvägrare inte skall utdömas, av ideologiska, medmänskliga och - i och för sig av mindre betydelse - ekonomiska och kostnadsmässiga skäl. Fru talman! Jag förutsätter att de riksdagsledamöter som har motionerat angående detta kommer att stödja reservationen, även om det inte är deras partilinje. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! Det är ett stort steg som tas när riksdagen antar föreliggande förslag till lag om totalförsvarsplikt. Det är resultatet av en lång och utdragen process. Därför är det så mycket mer glädjande att detta nu kan ske i en bred parlamentarisk enighet. Paradoxen i det svenska totalförsvaret har länge varit att hundratusentals värnpliktiga har kallats in till en värnpliktsutbildning som inte har lett till någon krigsplacering. Det ledde till att civilförsvaret inte fick en i sak önskvärd föryngring och kvalitetshöjning. Men detta pris ansåg man tydligen vara värt att betala för att vidmakthålla principen om det militära försvarets absoluta företräde. Det kan finnas anledning att påminna sig om detta förhållande när den mytomspunna diskussionen om den allmänna värnplikten nu åter blossar upp. Förhoppningsvis är det bara en sista flämtning. Fru talman! 1992 föreslog en enig pliktutredning att en lag om totalförsvarsplikt skulle ersätta hittillsvarande lagar om värnplikt, civilförsvarsplikt, vapenfri tjänst och olika civila tjänsteplikter. Hur många som skall skrivas in med plikt och hur lång utbildning som skall ges för olika funktioner skall styras av behovet av pliktpersonal under höjd beredskap. Mot den här bakgrunden är det självklart att Folkpartiet liberalerna finner det utomordentligt angeläget att beslut nu kan fattas. Några bärande principer i propositionen kan redan sägas vara i kraft genom moment i 1992 års försvarsbeslut. Det viktigaste var att riksdagen då slog fast att utbildningen av pliktpersonal skall styras av krigsorganisationens personalbehov. Principen om totalförsvarsplikt kan sägas innebära den viktigaste principiella förnyelsen sedan 1901 års beslut om att avskaffa indelningsverket och basera försvarets personalförsörjning på värnplikt. Det beslutet hade föregåtts av mer än 40 års plädering för värnplikt, med liberaler som Viktor Rydberg, August Blanche, S.A. Hedlund, Adolf Hedin och Julius Mankell som starkt pådrivande. I det perspektivet bör de principiella aspekterna på införandet av en totalförsvarsplikt sättas i främsta rummet. Fru talman! Införandet av en totalförsvarsplikt ger möjligheter att använda pliktlag för att tillgodose väsentliga samhällsfunktioner under beredskap och krig. Detta måste slås fast med stort eftertryck, vilket utskottet också har varit enigt om. Pliktutredningen gav förslag och exempel på en rad civila verksamheter som i krig behöver personella förstärkningar. I krig kommer det att vara brist på viktiga kategorier personal. Exakt vilka uppgifter som till mindre eller större del kräver särskild utbildning inom ramen för en pliktlag kan knappast fastläggas för en lång tid. Inför varje försvarsbeslut bör man därför analysera vilka funktioner som behöver tillföras mer pliktpersonal med grundutbildning och vilka som kan klara sig med mindre personal än tidigare. Fördelning och utveckling av personaltillgången blir därmed ett av de viktigaste inslagen i framtida totalförsvarsbeslut. Utskottet delar, som framgår, denna uppfattning. "Rätt individ på rätt plats" hellre än det gamla "rätt man på rätt plats" - bör vara målet för totalförsvarets personalhantering. Genom åren har många upplevt hur svårt detta varit att uppfylla i verkligheten, både vid uttunning till värnpliktsutbildning och vid överföringar till civila totalförsvarsuppgifter. Pliktutredningen har ganska ingående behandlat frågor kring uttagning till utbildning av pliktpersonal. Det måste enligt vår mening i det enskilda fallet bli en sammanvägning av medicinska och andra egenskaper, vederbörandes utbildning, den enskildes egen önskan och operativa förhållanden. Fru talman! Ett problem som vi blivit alltmer uppmärksammade på, som en följd av mer eller mindre tragiska händelser, ligger i att utbildning på handeldvapen och sprängämnen minst av allt är önskvärd för personer som kan missbruka denna utbildning genom våld eller hot mot andra. Problemet ligger inte bara i att vederbörande ges kunskap i hantering av vapen utan också i att han under utbildningen olovligt kan komma över ammunition, handgranater, rökammunition eller andra farliga produkter. Så länge inriktningen var att utbilda så många män som möjligt fanns knappast utrymme för att undanta personer med hänsyn till dessa risker. Men i det nya systemet borde det vara en strävan att undvika att ge vapenutbildning åt våldsbenägna personer. För allmänheten måste det te sig stötande att staten utbildar våldsmän i bruk av vapen. Frågan är naturligtvis vilka möjligheter som finns att vid tidpunkten för inskrivningen bedöma riskerna för att en individ överlagt eller impulsivt kommer att kunna använda vapen på detta sätt. Det brukar emellertid sägas att avancerade vanebrottslingar i allmänhet visat klara missanpassningar redan i tidiga tonår. Den som visat våldstendenser och annan kriminalitet redan tidigt har därför i många fall uppmärksammats genom detta hos skolan, polis, sociala myndigheter, sjukvården, domstolar och andra organ. Fru talman! Ett specialfall utgörs av organiserade extremistgrupper som hyllar våldsutövning och i en del fall kanske också aktivt utövar eller hotar med våld mot olika etniska grupper eller mot företrädare för demokratiska synsätt. I det gamla systemet fanns få möjligheter att förvägra extremister militärutbildning, men i det nya systemet borde möjligheterna vara betydligt större. Individer i den här kategorin säger sannolikt att de har ett stort intresse av att få en kraftfull militär utbildning. Men självfallet finns starka allmänpreventiva skäl för att söka undvika att ge dem en utbildning som riskerar att missbrukas. Frågan om möjligheten att undanta våldsbenägna personer från vapenutbildning är inte bara teoretisk. Senare tid har givit allvarliga exempel på hur militärt utbildade använt sina kunskaper för att döda eller för att begå avancerade brott. Fru talman! 1992 slog riksdagen fast att pliktutbildning skall få åläggas den enskilde endast om detta krävs för att fylla uppgifter inom totalförsvaret. Tidigare hade allmän värnplikt tolkats som att i princip alla män skulle utbildas, oavsett behoven i krigsorganisationen. Att motståndet varit stort - och fortfarande inte är nedkämpat - har visat sig inte minst under de senaste veckorna. Det är möjligt att en del aktörer motiverade förändringen med hänvisning till ekonomiska skäl. Försvaret hade under lång tid en svår obalans mellan kvalitet och numerär. Från 1987 hade statsmakterna drivit på för en omstrukturering syftande till en mindre men bättre utrustad och bättre utbildad organisation. Den minskade militära organisationen kräver därmed färre värnpliktiga, vilket i sin tur också är en förutsättning för att få loss pengar till den nödvändiga moderniseringen. Folkpartiet liberalerna har däremot - inte minst min företrädare på Gävleborgsbänken Hans Lindblad - i över 20 år pläderat för en sådan strukturomvandling. Men principen om att totalförsvarsplikten endast skall få användas för den utbildning som krävs för uppgifter inom totalförsvaret har för Folkpartiet aldrig varit en budgetfråga. Oavsett ekonomisk ram måste gälla att man inte skall slösa med skattebetalarnas pengar utan söka få ut så god effekt som möjligt för varje satsad krona. Men lika viktigt är ett moraliskt skäl gentemot den enskilde. Att ge en effektiv utbildning för en uppgift i totalförsvaret går att motivera. Men hur skall man kunna förklara för en person att han eller hon med plikt tas ut för ett antal månaders försvarsutbildning som inte motsvaras av något behov? Fru talman! En grundläggande princip sedan 1992 är således att totalförsvarets personalbehov skall styra hur många som tas ut till grundutbildning. Samma princip leder till att utbildningstiderna måste komma att variera kraftigt mellan olika funktioner. Sannolikt kommer vi inom de civila delarna av totalförsvaret att få se ett spektrum av starkt skiftande utbildningstider. I princip bör detsamma gälla också på militär sida. Ingen skall ges en längre utbildning än som behövs för att på ett bra sätt kunna sköta sin uppgift. Fru talman! Att utbilda värnpliktiga utan inriktning på krigsplacering vore således ett stort steg tillbaka och skulle innebära ett övergivande av den princip som riksdagen slog fast 1992. Skulle man försöka införa en icke försvarsbetingad pliktutbildning vore det fråga om en ny statlig verksamhet. I Sveriges statsfinansiella situation borde det betraktas som uteslutet - men i princip vore det lika fel även om staten haft mer pengar. En sådan ordning skulle vara direkt destruktiv genom att en icke försvarsmotiverad värnpliktsutbildning skulle innebära att vi psykologiskt och praktiskt kom tillbaka till det träsk som förstörde så mycket inom försvaret under 60-, 70 och 80-talen, då en överdimensionerad värnpliktsutbildning tog pengar som hade behövts från angelägna ändamål som sjukvårdstransporthelikoptrar, skyddsvästar och modern elektronik. Ur allmän samhällssynpunkt kan det inte heller rimligen finnas ett intresse av att vapenutbilda fler än som behövs för att bemanna försvarsmaktens förband. Vill man av något skäl öka det antal personer som genomgår pliktmässig grundutbildning inom totalförsvaret finns långt större skäl att ge fler utbildning för att i krig kunna biträda i vården av gamla och sjuka, eftersom den fredstida vårdorganisationen är mindre än den som erfordras i krig. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande.

Fru talman! Förslaget till lag om totalförsvarsplikt inleds med bestämmelsen att "totalförsvaret är en angelägenhet för hela befolkningen". Personalförsörjningen vid totalförsvaret skall därför tryggas genom att var och en som är bosatt i Sverige är pliktig att tjänstgöra inom totalförsvaret i den omfattning som hans eller hennes kroppskrafter och hälsotillstånd tillåter från 16 års ålder t.o.m. 70 års ålder. Skyldigheten att tjänstgöra inom totalförsvaret regleras genom olika lagar. Inom det militära försvaret sker personalförsörjningen genom yrkes och reservofficerare, andra anställda, värnpliktiga, hälsooch sjukvårdstjänstepliktiga och frivilliga. Inom det civila försvaret sker personalförsörjningen genom dem som omfattas av allmän tjänsteplikt, civilförsvarspliktiga, förstärkningspersonal inom kommunal räddningstjänst, hälso och sjukvårdspersonal, polispersonal, beredskapspoliser, vapenfria tjänstepliktiga samt frivilliga. Tjänstgöringsskyldigheten blir nu gemensam för hela totalförsvaret, och det är behovet av personal för att lösa det militära och civila försvarets uppgifter i krig som skall styra inskrivning och utbildning. Beträffande det civila försvaret är det viktigaste inte att i förväg ange ett visst antalsmässigt behov av pliktpersonal, utan det centrala är att det civila försvaret får en kvalitetshöjning genom tillförsel av yngre personal. Tjänstgöringen skall fullgöras som värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt. Både värnplikt och civilplikt omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring. Den allmänna tjänstgöringsplikten innebär endast tjänstgöringsskyldighet under höjd beredskap. Fru talman! Övergången till en totalförsvarsplikt är värdefull och har stor principiell betydelse. Innebörden är att totalförsvaret ses som en helhet, där olika behov vägs mot varandra och där tillgängliga personalresurser fördelas på ett rationellt sätt. Krig och beredskap innebär alltid mycket stora påfrestningar. Genom att utnyttja hela befolkningens kunskap och kompetens inom totalförsvarets alla viktiga områden, får vi bästa möjliga förutsättningar att värna vårt land. Direktrekryteringen till det civila försvaret kommer att innebära en föryngring samt medföra att statusen av det civila försvaret höjs. Totalförsvaret förmåga grundas främst på det fredstida samhällets resurser och dess förmåga till omställning. Målet för inskrivning bör vara att utbilda den som är bäst lämpad för en befattning. Enligt förslaget bör därför alla män mönstras och alla frivilliga kvinnor antagningsprövas. Om den totalförsvarspliktige därvid bedöms ha förutsättningar att tjänstgöra inom totalförsvaret bör han eller hon inskrivas. Den myndighet som skall handha registreringen av all pliktpersonal är Totalförsvarets pliktverk. Inskrivning är en förutsättning för att en totalförsvarspliktig skall vara skyldig att göra värnplikt eller civilplikt. Fru talman! Den vapenfria tjänsten föreslås inte längre regleras som ett undantag från värnpliktstjänstgöring utan som ett av flera tjänstgöringsalternativ. Den som har en allvarlig personlig övertygelse om att inte använda vapen mot någon annan skall ges rätt att efter ansökan slippa tjänstgöring som är förenad med vapenbruk. Beslutet 1991 om förenklat prövningsförfarande innebar att en ansökan skulle bifallas utan ytterligare utredning om det inte fanns särskilda skäl för närmare prövning av den sökandes inställning till bruk av vapen. Enligt den statistik som utskottet tagit fram har antalet ansökningar om vapenfri tjänst inte ändrats nämnvärt medan antalet bifallna ansökningar ökat från 77,9 % år 1991 till 99,7 % år 1994. Propositionens förslag överensstämmer i stort med gällande regler. Fru talman! Det finns ingen utvidgning i lagen till att kvinnor skall bli skyldiga att mönstra, s.k. könsneutral totalförsvarsplikt. Regeringen skriver i propositionen att det i ett läge med krympande resurser och där inte alla män tas ut inte finns några skäl att utvidga pliktlagen. Dock betonas det att kvinnor bör ha samma möjlighet som män att delta i det svenska totalförsvaret. Eftersom frivillighet råder finns bestämmelser om antagningsprövning av kvinnor som vill fullgöra värnplikt eller civilplikt samlade i en särskild lag. När en kvinna samtycker till inskrivning för värnplikt eller civilplikt omfattas hon av samma bestämmelser som män. Därmed blir kvinnorna jämställda med männen i plikthänseende, vilket stärker kvinnnornas roll i totalförsvaret. Utskottet har dock vid behandlingen av frågan om kvinnors tjänstgöring gjort ett tillägg. För att ta till vara kvinnors positiva försvarsintresse skall kvinnor, efter frivilligt åtagande, ges möjlighet att placeras i utbildningsreserven. Detta medför också en likabehandling av män och kvinnor. Placeringen i utbildningsreserven upphör vid utgången av det år när den totalförsvarspliktige fyller 30 år. Fru talman! Statsmakterna har ansett det nödvändigt att tillgripa straff när totalförsvarspliktiga inte fullgör sin skyldigheter enligt rådande bestämmelser. Brott mot totalförsvarsplikten föreslås ge böter eller fängelse i högst ett år. Propositionen innehåller inga förslag om nytt påföljdssystem vid totalvägran. Utskottet utgår från att den pågående utredningen benämnd Straffsystemkommittén kommer att ge förslag till påföljder vid brott mot pliktlagen. Fru talman! Med denna lag utökas möjligheterna för medborgarna till aktiva insatser inom olika delar av totalförsvaret. Utskottet poängterar behovet av kvalitetsförstärkning inom vissa delar av det civila försvaret. Totalförsvarsplikten ger oss möjlighet att tillgodose viktiga samhällsfunktioners behov av utbildad personal.

Fru talman! Nyligen utbröt en stor debatt i media angående de aviserade besparingarna på försvaret. ÖB ville spara genom att öka på den s.k. utbildningsreserven, dvs. öka på antalet unga män som inte kommer att göra sin militära grundutbildning. Bland dem finns säkert många som gärna skulle vilja fullgöra sin värnplikt eller civilplikt. Samtidigt bestraffas de som av olika skäl inte vill fullgöra sin plikt. I det läget verkar det helt osannolikt att vi fortsätter att döma s.k. totalvägrare till fängelsestraff. När försvaret inte klarar av att ta emot alla unga män, borde man snarast vara tacksam över att det finns människor som inte ställer dessa krav. I stället bestraffas de med fängelsevistelse av varierande längd. Frågan om ett nytt påföljdssystem för totalvägrare utreds för närvarande av Straffsystemkommittén. Den förväntas redovisa sina förslag under våren 1995. I uppdraget ingår också att utreda en vidgad samhällstjänst som påföljd. Ett beslut om ett nytt påföljdssystem kan träda i kraft tidigast sommaren 1995. Fram till dess kommer uppskattningsvis 750 totalvägrare att ha avtjänat fängelsestraff om vardera fyra månader till en total kostnad för samhället på över 75 miljoner kronor. Om kostnaden för fängelsestraff för totalvägrarna hade bokförts på försvaret, hade det inneburit att ÖB hade tvingats skära ned ytterligare på grundutbildningen. I dessa dagar då finansministern jagar miljoner borde försvarsutskottet hjälpa honom att spara 75 miljoner kronor genom att ge amnesti till totalvägrare till dess ett nytt påföljdssystem har trätt i kraft. Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets motion och därmed också till reservationen om amnesti för totalvägrare, mom. 6.

Herr talman! I dag debatterar vi totalförsvarsplikten och lag om civilt försvar. Förslaget innebär en flexiblare användning av totalförsvarets personalresurser. Hur många som skall skrivas in till plikttjänstgöring och hur lång utbildning de skall genomgå skall styras av behovet av pliktpersonal. Detta kan anses som självklart, men det har ingalunda varit fallet under tidigare år. Det är utmärkt att vi nu får en sådan ändring till stånd. Att också att samordna all plikt inom både den civila och militära delen i en totalförsvarsplikt är en nödvändig åtgärd för effektivitet i planeringen. I betänkandet föreslås också att kvinnor skall ha rätt att frivilligt fullgöra värnplikt utan att behöva binda sig för en fortsatt officerskarriär. Kvinnor som mönstrat skall också ha rätt att ingå i utbildningreserven. Men detta räcker inte. Samma grundkrav på deltagande i rikets totala försvar måste ställas på både kvinnor och män. Vi måste ta ytterligare steg framåt och likställa flickor med pojkar även inom försvarsmaktens område. Vi måste som ett litet land tillvarata all den kompetens som vi förfogar över och inte välja bort halva nationen innan vi ens har prövat dugligheten. Därför menar jag att underlaget för värnpliktstjänstgöring skall utökas till att gälla såväl kvinnor som män. Med den totalförsvarsplikt som nu föreslås finns också möjligheten att övergå till en könsneutral tilllämpning. Antalet värnpliktiga påverkas inte eftersom det är krigsorganisationens storlek som styr det årliga rekryteringsbehovet. Den förändring det skulle innebära är att vi breddar rekryteringsunderlaget och därmed ökar möjligheten till kvalitativa förbättringar. Under de snart 20 år som Folkpartiet pläderat för en totalförsvarsplikt har partiet envist hävdat att denna bör göras könsneutral. Då skulle man tillgodose de samlade personalbehoven inom civilt och militärt försvar genom att utgå från hela befolkningen. Det hittillsvarande talet om en allmän värnplikt har i själva verket varit en manlig värnplikt. Vi anser att det skall vara hela folkets försvar och inte halva folkets. Förslaget att göra män och kvinnor lika skyldiga att på olika sätt vara med och försvara sitt land är alltså främst kvalitativt. Men det finns också en jämställdhetsaspekt som är väl värd att anföra. Kvinnors rätt att försvara sig är något som man sällan talar om. Vi är mer vana att se kvinnan som ett försvarslöst offer såväl i krig som i fred. Men som jag ser det är det alla kvinnors rätt att lära sig att försvara sig själva, sina barn och sitt land. Vad är det egentligen för gudomlig lag som säger att den rätten bara är mannens? Det hela handlar egentligen bara om traditioner och attityder. Där förväntas vi politiker gå före och utmana systemen så att de utvecklas och förbättras i takt med tiden. Särskild vikt bör därför läggas vid hur Sverige som nation och statsmakt ser på sina unga kvinnor och män. Detta synsätt anger, som jag ser det, tonen för alla i samhället om hur kvinnor och män skall bemötas, bedömas och behandlas, dvs. vad man duger till. Det är på detta sätt och på tusen andra sätt som attityder grundas och könsroller cementeras. Därför är det av yttersta vikt att staten behandlar alla lika. Herr talman! Jag har i dag inget särskilt yrkande att göra, men jag vill på detta sätt peka på ett antal argument för ett likställd deltagande för kvinnor i rikets försvar. Inte minst måste frågan noga utredas inför 1996 års försvarsbeslut. Detta kommer att bidra till en kompetenshöjning inom vårt totalförsvar och samtidigt bidra till den viktiga jämställdheten i vårt land. Man har sagt: Hela lönen, halva makten och delat ansvar även i försvaret.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande Totalförsvarsplikt behandlar den i proposition 1994/95:6 föreslagna lagen om totalförsvarsplikt. Propositionen bygger på Pliktutredningens förslag som lämnades till den föregående regeringen i december 1992. Samtliga riksdagspartier stod bakom detta förslag. Lagen om totalförsvarsplikt reglerar skyldigheten för hela svenska folket att stå till försvarets förfogande fr.o.m. 16 års ålder till dess man fyller 70 år. Lagen är föreslagen att träda i kraft den 1 juli 1995. Tjänstgöringsskyldigheten, som benämns totalförsvarsplikt, skall kunna fullgöras som värnplikt, civil plikt eller allmän tjänsteplikt. Hur många personer som skall skrivas in med plikt och hur lång utbildning de skall genomgå kommer att styras av behovet av pliktpersonal vid förhöjd beredskap. Förslaget innebär att möjlighet skapas för flexiblare användning av totalförsvarets personalresurser. Alla män som är svenska medborgare föreslås, liksom i dag, vara skyldiga att mönstra och fullgöra värnplikt med s.k. lång grundutbildning. De skall också kunna direktrekryteras för tjänstgöring i det civila försvaret. Betänkandet följer propositionens förslag utom i tre avseenden. För det första. Propositionen föreslår en begränsning av antalet civilpliktiga i förhållande till Pliktutredningens förslag. I propositionen bedöms behovet vara minst 1 500, dvs. samma antal som i dag gör vapenfri tjänst. Det stämmer inte överens med Pliktutredningens intentioner att det civila försvarets behov av utbildad personal skall ges större tyngd inom totalförsvaret. Beträffande det civila försvaret är det viktigaste att det ges en väsentlig kvalitetshöjning genom tillförsel av yngre personal. Pliktutredningen har gjort en omfattande kartläggning av behovet av pliktpersonal som skulle kunna direktrekryteras till det civila försvaret. Denna bedömning bör kunna ligga till grund för rekryteringsbehovet utan att man på förhand binder sig för just detta antal. Utskottet anser därför mot denna bakgrund att riksdagen med anledning av motionerna Fö4 och Fö6 yrkandena 1 och 2 bör ge regeringen till känna vad utskottet har anfört om behovet av kvalitetsförstärkning inom vissa områden av det civila försvaret. För det andra. Propositionen föreslår att den kortaste utbildningstiden för totalförsvarspliktiga inom det militära försvaret skall vara 220 dagar. Detta avviker från en annan viktig princip i Pliktutredningens förslag, nämligen att utbildningsmålet skall bestämma utbildningens längd och att ingen, varken inom det militära eller det civila försvaret, skall utbildas längre än nödvändigt med hänsyn till detta mål. I motionen Fö4 anses att då propositionen ställer sig bakom dessa värderingar bör lagen om totalförsvarsplikt inte ange en kortare tid för grundutbildning av värnpliktiga och att lagförslaget bör omformuleras i enlighet härmed. Utskottet anser att grundutbildningen skall syfta till att ge de totalförsvarspliktiga sådana grundläggande färdigheter att de kan fullgöra sina krigsuppgifter i förband och i organisationer där de tjänstgör. Utbildningens teoretiska och praktiska innehåll skall styras av detta mål, vilket framgår av både Pliktutredningen och propositionen. Härav följer att ingen skall ges längre utbildning än vad som behövs med hänsyn till uppgiften. Den tredje ändringen som utskottet förslår i förhållande till propositionen består i att kvinnor i enlighet med Pliktutredningens förslag skall kunna välja att frivilligt ingå i utbildningsreserven. Under 1980-talet öppnades alla militära yrken för kvinnor. Förutsättningen för att kvinnor skall kunna genomgå grundutbildning inom det militära försvaret har dock hittills varit att de vid uttagningen har bedömts lämpliga till befäl. En särskild lag kommer att ersätta lagen om militär grundutbildning för kvinnor. Där föreslås att de kvinnor som så vill skall få möjlighet att fullgöra värnplikt och civil plikt med längre grundutbildning. Kvinnors antagning till grundutbildning föreslås ske efter ansökan om en särskild antagningsprövning som motsvarar mönstring. Kvinnornas antagningsförhållanden kommer att behandlas i en särskild lag på grund av att deras ansökan är frivillig till skillnad från männens. Om kvinnan samtycker till inskrivning skall hon skrivas in för värnplikt eller sådan civil plikt där grundutbildningen överstiger 60 dagar. Därefter omfattas hon av samma bestämmelser som en man då gör, med stöd av lagen om totalförsvarsplikt som har skrivits in för motsvarande utbildning. Ansvaret för de totalförsvarspliktigas mönstring har det nyligen inrättade Totalförsvarets pliktverk, vars utredning om de totalförsvarspliktigas förutsättningar skall ligga till grund för uttagning till det militära eller civila försvaret. Den skall säkerställa att ingen åläggs uppgifter utöver sin förmåga, och ingen skall kallas till mönstring som uppenbart saknar förmåga att fullgöra såväl värnplikt som civilplikt. De nuvarande möjligheterna att befrias från tjänstgöring kommer att finnas kvar. Efter mönstring eller antagningsprövning skrivs den prövade in i totalförsvarets pliktverk och placeras på grundval av resultatet i en befattningsgrupp. Hänsyn skall härvid tas till den enskildes önskemål. De som tas ut till utbildning skall vid utbildningstillfället få besked om vilken befattning som utbildningen syftar till samt var och när utbildningen skall äga rum. Bara så många totalförsvarspliktiga som behövs för krigsorganisationen och för den fredstida beredskapen skall tas ut till utbildning. Resten placeras i utbildningsreserven, som är gemensam för det militära och det civila försvaret. Utbildningsreserven kan bara tas i anspråk efter beslut av regeringen om det med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap behövs. Bara de i utbildningsreserven som är yngre än 30 år kan komma i fråga för utbildning.

Detta föranleder motsvarande lagändring. Motiveringen härtill är lika behandling av män och kvinnor, och att de kvinnor som ansetts lämpliga för olika uppgifter inom totalförsvaret, men som inte har kunnat beredas plats, är en viktig resurs som skall tas till vara. Den vapenfria tjänsten föreslås inte längre regleras som ett undantag från värnpliktstjänstgöring utan som ett av flera tjänstgöringsalternativ inom ramen för totalförsvaret. Ansökningsförfarandet har redan tidigare förenklats, och nu anpassas lagen om vapenfri tjänst till den nya lagstiftningen fr.o.m. den 1 januari 1995 genom att lägsta antal tjänstgöringsdagar inte längre lagregleras för vapenfria tjänstepliktiga. Vapenfria kommer därmed att kunna tas ut till befattningar inom det civila försvaret där utbildningstiden är kortare än 220 dagar. I de fall tjänstgöring har påbörjats före den 1 januari 1995 kan utbildningstiden förkortas om den tjänstgöringsskyldige så önskar. I flera motioner tas frågan om straffpåföljd vid totalvägran upp. Utskottet konstaterar att propositionen inte innehåller några förslag om ett nytt påföljdssystem vid totalvägran. Man vill avvakta den översyn av straffrättsliga system som pågår inom Straffsystemkommittén. Utskottet anser att den pågående utredningen bör slutföras, och man förutsätter att regeringen snarast därefter återkommer till riksdagen avseende påföljder vid brott mot pliktlagarna. Detta har redan varit uppe till diskussion. Jag vill gärna påpeka att utskottet följer frågan. Vi förväntar oss att vi skall få ett besked så snart som möjligt. Samtidigt är det så att de vapenfria - de som inte vill göra tjänst med vapen - i dag har så stora möjligheter att få en tjänst som passar dem. Situationen är därför en helt annan än vad den tidigare har varit. De som kan ställas inför rätta på grund av vägran är de som inte vill delta på något sätt, inte delta vid bränder, inte hjälpa nödställda osv. Det är dessa vapenfria som vi talar om när det gäller totalvägran. Därför anser utskottet att riksdagen inte bör bifalla motionerna Fö1, s, Fö2, c, yrkande 2, och Fö3, s, yrkande 2. Utskottet utgår vidare från att till dess att riksdagen har tagit ställning till ett nytt påföljdssystem skall de som har gjort sig skyldiga till brott mot pliktlagstiftningen behandlas i enlighet med gällande lag. Herr talman! Lagen om totalförsvarsplikt är en viktig lag som understryker att det svenska försvaret skall vara hela folkets angelägenhet, dvs. det svenska försvaret är ett folkförsvar. Utskottets betänkande följer i stort sett Pliktutredningens förslag som det råder stor politisk enighet om. Viktiga försvarsprinciper har i Sverige av tradition antagits i stor enighet. Det är glädjande att försvarsutskottet genom detta betänkande följer denna tradition. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till hemställan i betänkandet Totalförsvarsplikt och avslag på reservationerna.
Herr talman! Karin Wegestål anförde att de nuvarande möjligheterna att befrias från utbildning finns kvar. Det kan förvisso vara så. Men möjligheter för totalvägrare att bli befriade från utbildning har inte funnits och kommer inte att finnas, enligt propositionen. Tillåt mig också att notera att vi inte har hört någon från försvarsutskottet som har kunnat förklara varför eller försvara att man skall fängsla totalvägrare.
Herr talman! För det första väntar vi på en sittande utredning. Det är detta som vi har anfört i betänkandet. För det andra: Att man i dag döms till fängelse vid totalvägran beror på att det är stadgat så i svensk lag tills det kommer ett nytt lagförslag som skall antas av riskdagen.

Herr talman! Förslaget till lagändring diskuterades ganska genomgående i Pliktutredningen. Åsikten där var att om det fanns någon möjlighet att i lagrummet använda sig av samhällsplikt var i alla fall Pliktutredningen positiv till detta. Men jag tycker inte att vi kan föregripa detta. Det måste bli en behandling när det föreligger ett förslag till ny lagstiftning.

Herr talman! Det är inte utan att man känner sig litet högtidlig i dag den 12 december 1994. Det är en stor dag då vi skall göra ett viktigt principiellt ställningstagande. Jag skulle t.o.m. vilja säga att detta är en milstolpe i försvarets och personalrekryteringens historia. Den svenska värnplikten har en lång historia, från medeltidens truppmassor som togs ur den svenska befolkningen och som gick man ur huse för att försvara sin hembygd ända fram till 1901 års beslut om indelningsverkets avskaffande. Under detta århundrade - från 1901 och framåt - har värnplikten haft olika utformning. Det har förts många diskussioner om hur många som skulle tas ut och hur lång tid de skulle göra. Efter 1925 års försvarsbeslut handlade det om huruvida alla skulle genomgå vinterutbildning eller inte. Kategoriklyvningen under den tidsperioden var ett annat kärt debattämne. Under beredskapsåren kom värnplikten att bli en del av den svenska folksjälen. Värnpliktens betydelse för den folkliga förankringen framstod efter den tiden som klar för alla. Vi bör också komma ihåg att för väldigt många människor är försvarspolitiken ibland - tyvärr - väldigt mycket en fråga om just värnplikten. Men värnplikten är ingen princip som kan förbli oförändrad århundraden igenom. Till skillnad från Napoleonkrigen då värnplikten började tillämpas räknar det moderna kriget inte främst antalet mannar utan kvaliteten och kompetensen när det gäller att hantera olika vapensystem. Det är detta som styr den moderna tillämpningen av värnplikten. Sverige är ett stort land och måste därför har tämligen många men framför allt skickliga soldater. 1991 tillsatte den dåvarande regeringen en utredning som flera härvarande ledamöter satt med i. Den blev färdig vid nyåret 1992. Den viktigaste uppgiften för den utredningen var att definiera behovet av pliktpersonal och annan typ av personal i vårt totalförsvar. Vi utvärderade varje funktion för att se vilken typ av personalrekrytering som behövdes. Vi undersökte om frivillig rekrytering var möjlig, vi utvärderade yrkesrekrytering och pliktrekrytering. Vi kom dels med förslag, dels med litet lösare bedömningar av hur man skulle kunna tillämpa pliktsystemet. Resultatet blev i stort sett det som nu ligger på riksdagens bord, ett förslag till lag om totalförsvarsplikt som är en sammanslagning, precis som tidigare talare har framhållit, av en mängd äldre lagar kombinerad med delvis nya principer. Syftet är att pliktrekrytera personal till vårt totalförsvar. Den breddar grundutbildningen för det traditionella militära försvaret till att också gälla de civila delarna i mån av behov. Avvägningen, dvs. vilket antal som skall tas ut till plikttjänstgöring i fred, görs i samband med varje försvarsbeslut. Jag vill ändå framhålla - det var långa diskussioner om det i utredningen - att grundanledningen till att vi har valt en så pass hård pålaga på befolkningen som plikttjänstgöringen ändå utgör är det militära försvarets behov av många soldater. Till skillnad från tidigare utbildar vi inte alla vapenföra män. Det var en grundprincip i den gamla värnpliktslagen. I utskottets betänkande fastslås att behovet i krigsorganisationen, alltså oavsett om det är den militära eller den civila krigsorganisationen, skall vara styrande för vilket antal som tas ut till grundutbildning, utbildas och krigsplaceras. Övriga lämpliga förs till en utbildningsreserv. Jag tycker att det är en bra förändring. Ibland kan värnpliktsdebatten ge intryck av att försvaret är till för att utbilda soldater. Utskottets lagförslag klargör enligt min uppfattning det faktum att vi skall utbilda det antal soldater och andra pliktiga för att fullgöra viktiga samhällsfunktioner som behövs för att försvara landet militärt eller civilt. Herr talman! Till slut vill jag säga några ord om enighet. Frågan har stötts och blötts i en utredning. Jag vill passa på att skänka en tanke åt Roland Brännström, som på ett mycket förnämligt sätt ledde utredningen i mål. Frågan har blötts i departement och i en försvarsberedning för att slutligen hamna i en ganska långvarig beredningsprocess i försvarsutskottet. Frågan om medborgarnas skyldigheter gentemot det gemensamma kräver enligt min uppfattning samsyn och samstämmighet. Plikten i fred genom en grundutbildning eller i krig är ett av de kraftigaste tvångsmedel som samhället förfogar över. Därför är det en oerhörd styrka för det svenska försvaret att utskottets förslag är enhälligt. Just det allvarliga med tvångsmedlen gör att vi måste ha ett sanktionssystem som upprätthåller dem. Land skall med lag byggas. Vi i utskottet är eniga om att lagarna skall tillämpas. Precis som Karin Wegestål påpekade är det en diskussionsfråga vilken typ av sanktioner och påföljder som skall finnas, en fråga som är under beredning just nu. Förhoppningsvis kommer man fram till en lösning där. Jag vill bestämt vända mig mot att man inte skall tillämpa de lagar som finns. Min uppfattning är att år 1994 i försvarshistorien kommer att bli ett lika viktigt år som år 1901. Det beslut som kammaren kommer att fatta är ett lika viktigt beslut som beslutet 1901. Vi får en modern krigslagstiftning där rätt mängd, rätt kompetens och rätt plats är de styrande slagorden - om jag får uttrycka det så. Jag yrkar på utskottets vägnar bifall till föreliggande förslag.

Herr talman! I propositionens förslag till lag i 9 kap. 2 § heter det att "en befattning hos en kommun eller ett landsting vars innehavare i inte obetydlig omfattning får ta del av uppgifter som omfattas av sekretess enligt 2 kap. 2 § sekretesslagen - får innehas endast av den som är svensk medborgare och pålitlig ur säkerhetssynpunkt". Detta innnebär att man måste bedöma berörda befattningshavares pålitlighet utan stöd av personalkungörelsen, eftersom den inte tillämpas i kommuner och landsting. Detta lämnar enligt min mening öppningar för godtyckliga bedömningar och möjligheter att vägra människor vissa befattningar av olika orsaker. Denna lag kommer också att innebära mycket stora inskränkningar för utländska medborgares rättigheter i Sverige utan att man har något konkret att peka på, som personalkungörelsen. För närvarande ser Säkerhetsskyddsutredningen över personalkontrollförfarandet, liksom frågan om lagregleringen av säkerhetsskyddet hos myndigheter m.m. Resultatet av det utredningsarbetet kan bli att ett förslag till en ny lag om säkerhetsskydd snart kommer att ligga på våra skrivbord. Jag anser att riksdagen i avvaktan på detta förslag bör avslå regeringens förslag till lag om civilt försvar vad gäller just denna paragraf. Herr talman! Jag yrkar bifall till Miljöpartiets reservation.